Herr talman! Full sysselsättning. rimlig prisstabilitet, ckonomisk tillväxt, rättvis inkomstfördelning och regional balans anges i den avslutande sammanfattningen av finansplanen som de stolta centrala målen för Sveriges ekonomiska politik. Var och en som följt dagens debatt och lyssnat till både företrädare för regeringen och den socialdemokratiska oppositionen har förstätt att dessa mål befinner sig på ljusårs avstånd från verkligheten. Det finns mycket svåra störningar i den ekonomiska utvecklingen på alla dessa områden. Den borgerliga regeringens förklaringar har inte heller minskat avständet. Jag vill här främst ägna mig åt den situation som vi som konsumenter och vanliga löntagare möter i dag — kanske med en sidoblick på vissa andra gruppers ekonomiska situation. Just för dessa grupper är det en svart bild som målas upp i finansplanen. Den inhemska efterfrågan skall dämpas och den privata konsumtionen väntas minska. Den minskade redan 1976 78 väntas en fortsatt volymminskning. Och framtiden är inte ljus. Trots ett något Finansdebatt Finansdebatt 160 optimistiskt antagande om en lönekostnadsökning på 10 "5 för 1978 kommer enligt finansplanen hushållens reala disponibla inkomster att minska med ca 2 4. Ändå tror man att den privata konsumtionen minskar med endast 1 26. Det innebär att fru Pettersson, om hon får 2 kronor mindre i hushållskassan per hundralapp, ändå skall banta sina utgifter med bara I krona. Man förutsätter alltså att hon har kapital att ta av eller att hon kan minska sitt sparande. Alla undersökningar av sparande, levnadsnivå och konsumtionsutrymme säger oss emellertid att sparandet är mycket ojämnt fördelat och att levnadsnivån är mycket ojämnt fördelad mellan t.ex. företagare och löntagare. Därför ger finansplanens konstaterande en felaktig bild av de följder som den borgerliga regeringens ekonomiska politik i förbindelse med oförändrade inkomstöverföringar får. Den politiken drabbar hårt den del av det svenska folket som har lägre inkomster och ingen förmögenhet. De flesta svenska hushåll måste dra åt mer än ett hål i svångremmen kring en redan smal hushållsbörs, medan direktörerna med hjälp av sin förmögenhet, sina nyvunna generella fördelar i form av sänkta egenavgifter och skaltemässigt lämpliga uppdelningar av inkomsten inom familjen kan bibehålla sin köpkraft. Denna utveckling kan redan redovisas av handeln. Vi vet att andelen billiga livsmedel ökar, medan det säljs mindre av andelen dyrare livsmedel. Ja, det registreras t.o.m. i finansplanen — dock sett genom näringslivets ögon — på så sätt att där konstateras att den privata konsumtionens minskning självfallet verkar återhållande på investeringarna inom handeln. Konsumentpolitik är inte bara en fråga om marknadsföringssätt och reklamationer utan i hög grad en fråga om ekonomi. Men konsumenternas villkor är mycket olika, speciellt i kärva ekonomiska lägen. För några år sedan väckte jag en motion om en bättre redovisning av den privata konsumtionen i finansplanen och i regeringens propositioner. Utskottet svarade då att det gillade tanken och förutsatte att så skulle ske. Men ingenting har ännu hänt. Fortfarande redovisas den privata konsumtionen i finansplanen såsom en enhet. Den privata konsumtionen bör inte vara en vanlig anonym mjölkko, som kan tappas i svåra finanspolitiska lägen. Den privata konsumtionen består av många människor — det gäller det dagliga hushållandet i våra familjer och de rynkade pannorna över hushällskassan vid många köksbord. För konsumenterna är livsmedelspriserna av stor betydelse. F. n. pågår förhandlingar för att fastställa efter vilka riktlinjer priserna på livsmedel skall sättas i fortsättningen. Jag har de senaste dagarna i samband med prisförhandlingarna mötts av många krav på en dämpning av prisökningarna på dagligvaror, speciellt livsmedel. Arbetarkvinnor märker snabbt när konsumtionsutrymmet minskar. De vill protestera och demonstrera. Även deras oro bör få komma till uttryck från denna talarstol. Den borgerliga regeringen har genom många ändringar av avgifter, beskattningsprinciper m.m. förbättrat företagarnas inkomster och ekonomi. Riksdagen skall också snart besluta om en sådan förbättring, som skatteutskottet just har diskuterat. Detta måste på sikt påverka den ekonomiska standarden för företagare och jordbrukare och bör alltså även medverka till att man tar större hänsyn till förmögenhetsförhållanden och beskattningslättnader också vid bedömningen av jordbrukarnas ekonomiska förhållanden. Kanske detta har lett vill att förhandlingarna om priserna på våra livsmedel är hårda och ej avslutade på den stipulerade dagen, nämligen den 1 mars. Jag skulle vilja uttrycka detta med att citera den socialdemokratiska motionens ord om den ekonomiska politiken: ”Den dämpade konsumtionstillväxten skärper kraven på en rättvis fördelning av produktionsresultaten och välfärden.” Från socialdemokratiskt håll har vi begärt en tids prisstopp på alla dagligvaror, men den borgerliga regeringen har inte velat stödja detta krav. Jag har till årets riksdag inlämnat motioner både om en bättre grund för bedömningen av Icevnadsnivån hos företagare och jordbrukare och om en begränsning av underskottsavdragen, två områden där jag tycker att det finns stora möjligheter att komma billigare undan. Vi måste från socialdemokratiskt håll kräva solidaritet när det gäller konsumtion, skatter och avgifter, speciellt i ett läge när ekonomin stramas åt. En begränsning av den privata konsumtionen såsom f. n. sker måste följas upp genom stöd till konsumtionssvaga grupper, speciellt barnfamiljer med lägre inkomster, som inte får någon indexreglering av inkomstöverföringarna från staten. En av finanspolitiska skäl nödvändig dämpning av konsumtionen får inte ta sig sådana former att levnadsförhållandena för det uppväxande släktet försämras. Om så sker tar den borgerliga regeringen och majoriteten på sig ett tungt ansvar för framtiden.

Herr talman! Den svaga internationella konjunkturen i de västliga industriländerna håller i sig. Inte minst de nordiska länderna har fått känna av denna svacka under en ovanligt lång period. Försämrad relativ konkurrenskraft på den internationella marknaden och på den importkonkurrerande hemmamarknaden har inneburit stora påfrestnningar på det svenska näringslivet. Trots att ingen egentlig återhämtning skett på världsmarknaden och trots den mycket svaga utvecklingen av världshandeln har vår nuvarande regering genom sin handlingskraft lyckats avsevärt förbättra vår relativa konkurrenskraft och i stort sett återfört den till den nivå som rådde 1975. Vi har emellertid förlorat betydande marknadsandelar, och det tar tid att återhämta dessa. Under december och januari har man kunnat märka en tydlig förbättring av handelsbalansen som inger ett något större hopp för den närmaste tiden än vad man kunde bedöma då finansplanen skrevs i slutet på förra året. Detta är också nödvändigt för att vi i vårt land skall kunna utnyttja vår produktionskapacitet, på nytt skapa en tillväxt i ekonomin och på sikt få balans i utrikesbetalningarna. En tillväxt i ekonomin är en nödvändighet för att samhället skall kunna få tillräckliga resurser för de viktiga åtaganden vi Finansdebatt Finansdebatt över partigränserna varit eniga om att samhället skall klara av. Man kan alltså konstatera att regeringen med sin politik redan vunnit väsentlig framgång. Det pågår inom regeringskansliet ett intensivt arbete med att utforma program för hur den svenska näringsstrukturen skall utformas på något längre sikt. Detta är naturligtvis väsentligt då hittills vidtagna åtgärder på detta område i huvudsak varit av typen brandkårsutryckningar för att rädda krisbranscher och krisföretag. Ändå kan man hävda att det är en relativt kortsiktig politik vi liksom andra länder fortfarande bedriver. Vilka är egentligen de övergripande samhällsmål vi vill uppnå? Är det en ständigt ökande materiell standardstegring? Är det ett ständigt stigande resursuttag? Är det en ständigt ökande belastning på miljö, natur och miinniskor? Jag skulle vilja svara nej på de här frågorna. I stället måste det vara att skapa en verklig välfärd i vid mening och fördela den välfärden jämnt mellan människorna både nationellt och internationellt. Men i en sådan välfärd ingår förutom materiellt välstånd också beståndsdelar som god miljö, trivsel. trygghet och gemenskap. Dessa upplevelser är dock omätbara i ekonomiska termer. Prylarna omkring oss och även den offentliga servicen är däremot något som varit möjligt att mäta. De viktiga mänskliga upplevelserna har kommit i underläge. Ofta försöker man att täcka ett psykiskt behov med materiella ting, något som vi ibland kallar för tröstkonsumtion. En stor del av vår produktion av varor. tjänster och upplevolser skapas i hemmen och i människornas närmiljö utan att man använder pengar. I hemmen lagas mat, man städar och bäddar sängar åt varandra och man upplever gemenskap utan någon ekonomisk avräkning mellan familjemedlemmarna. Denna del av samhället skulle man kunna kalla den penninglösa sektorn. Under industrialiseringen har en allt större del av människans aktiviteter flyttats över från hemmen till näringslivet eller ull vad man kan kalla för den kommersiella sektorn. En betydande det av den ekonomiska tillväxten I industrisamhället beror just på denna överflyttning av funktioner från den penninglösa sektorn till den kommersiella sektorn. Parallellt med denna process ökar naturligtvis också kraven på samhället i form av utbildning, vård etc. När allt fier människor lämnar den penninglösa sektorn måste en stor del av de uppgifter som tidigare varit naturliga att klara av i t.ex. familjen överföras på samhället. Det har säkert inte alltid varit kraven på högre effektivitet eller kvalitet som gjort att en större del av människornas behov måst täckas via institutioner. Det är inte självklart att barnomsorgen blir bättre på kommunala barndaghem, att utbildningen blir bättre med allt längre skolgång och i allt större skolor, att sjukvården underlättas genom specialistvård i allt större sjukhus eller att omsorgen om gamla och handikappade blir mera mänsklig genom institutionell behandling. Det råder stor enighet om att alla människor skall ha en meningsfull sysselsättning. Men tyvärr har detta krav t den politiska debatten ofta blandats samman med behovet av avlönat arbete och med behovet av ekonomisk grundtrygghet. Samtidigt som kravet på arbete rests med ökad styrka har man också rest kravet på mer fritid, längre semester, lägre pensionsålder och rätt till delpension. Ändå vill jag hävda att kravet på arbete åt alla i dag är riktigt, framför allt därför att i den samhällsstruktur vi utvecklat är det utomordentligt svårt för den enskilde att skapa sig en meningsfull sysselsättning utanför det betalda arbetslivet. Med hänsyn till de begränsade tillgångarna av naturresurser, framför allt ändliga sådana, vilka är grunden för den höga standard vii dag har och skapar med vår teknologi, måste vi erkänna att det är förenat med stora problem både att höja den materiella standarden och att sysselsätta fler människor i prylproduktionen. Men om inte denna kommersiella produktion ökar blir det också omöjligt att öka den offentliga sektorns ekonomiska ramar. då dessa är beroende av näringslivets omfattning och av hur stor del av denna som det är möjligt att via skatter och avgifter ta ut för finansiering av samhällsverksamheten. Chefen för IMF, Dr Witteveen, sade nyligen att Västtyskland och Japan måste öka sin inhemska efterfrågan, och Englands finansminister Healey sade att samma länder måste öka sin tillväxt och stimulera världshandeln. Men dagens världshandel, som i stort bygger på frihandelns principer och på tesen om de komparativa fördelarna, leder till att produktionen sker där den kan ske billigast. Den viktigaste komponenten i produktionskostnaden är lönekostnaden. Detta leder till att billig arbetskraft utnyttjas av de redan rika, och alt naturresurserna inte tas till vara på ett ullfredsställande sätt. Sålunda kan t.ex. svensk järnmalm, svensk skogsråvara — för att inte tala om skogsavfallet —- Och sämre svensk åkerjord inte ekonomiskt utnyttjas, trots att vi har en rationell hantering och att det finns ewu reellt behov för våra produkter i världen. Världshandeln borde, i stället för att som i dag vara koncentrerande. verka fördelande mellan jordens länder och folk i enlighet med tankegångarna i en ny ekonomisk världsordning. Jag förmår inte på den korta tid som står till buds här i kammaren helt utveckla mina tankegångar men vill ändå försöka dra några slutsatser: Den västliga industrivärldens tekniska och ekonomiska framsteg har hittills framför allt baserats på en tung och naturresursexploaterande teknik. Med hänsyn till miljö och människor måste vi övergå till en mjuk och småskalig icknik. som bygger på naturens långsiktiga möjligheter och på människans reella behov och produktionsförmåga. Vid sidan om vår strävan att skapa fler jobb inom det betalda arbetslivet måste vi öka ansträngningarna att ge människorna möjlighet till en meningsfull sysselsättning - hem, familj, fritid — inom den penninglösa sektorn. Därigenom skulle man också kunna minska de ekonomiska kraven på den offentliga sektorn, vilket i dag ter sig ytterligt nödvändigt när man studerar intäkter och kostnader inom såväl statlig som kommunal verksamhet. Lösningen ligger kanske i att skapa förutsättningar för verksamhet inom den penninglösa sektorn. som ersätter eller onödiggör såväl en meningslös ökning av prylproduktion inom den kommersiella sekwrn som alltför dyrbara institutionsfunktioner inom den offentliga sektorn. Det gäller då att Finansdebatt Finansdebatt bygga upp lokala strukturer för mänsklig samvaro, ansvar, solidaritet och gemenskap. Detta synes så mycket mer motiverat av att en sådan intrastruktur skulle göra det möjligt att vårda de ekologiska möjligheterna till ökad produktion och tillvarata marginella resurser, sådana resurser som vi f. n. av lönsamhetsskäl låter bli att utnyttja. Utifrån hushållningspolitiska och ekologiska utgångspunkter och med hänsyn till global solidaritet måste vi kanske acceptera en ökad styrning av produktionen på nationell nivå. En sådan styrning har vi under flera årtionden haft på jordbrukets område, avseende såväl volym och pris som sysselsättning. I det nuvarande krisläget kan man skönja konturerna till något liknande för vissa andra näringar. exempelvis varv och stål. Om ett fritt och rationellt samhälle skall kunna bevaras där marknadsckonomins fördelningsmekanism skall fungera på lokal nivå. måste vi måhända ålägga oss dessa restriktioner. I annat fall riskerar vi att skapa ett samhälle där en växande offentlig sektor blir beroende av en alltmer onödig och omöjlig kommersiell produktion. I ett sådant samhälle styr inte längre politikerna utan de som svarar för produktionen och skapandet av de ekonomiska resurserna inom den kommersiella sektorn och detta genom en alltmer sofistikerad teknik i multinationella storkoncerner. Jag vill, herr talman, yrka bifall till finansutskottets hemställan.

304, och anförde: Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel kan ställas till förfogande för att SJ:s viaduktbygge i Hölö snarast kan påbörjas. Pär Granstedts fråga är berättigad. Det gäller en farlig järnvägskorsning, som bör ersättas av en viadukt. Den förra regeringen lovade i mars 1975 att detta och vissa liknande projekt på andra håll skulle utföras med förtur som beredskapsarbeten. Men de medel som då anvisades för ändamålet användes på andra håll och räckte inte för viaduktbygget i Hölö. Sysselsättningsläget i Södertäljeområdet har hittills inte varit sådant att det här arbetet har kunnat ges hög prioritet från rent arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter. Men nu finns ett hundratal arbetslösa byggnadsarbetare i Södertälje. AMS har därför den 28 februari 1978 beslutat att viaduktbygget i Hölö skall utföras inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern så mycket för svaret på min fråga — och det tacket är inte en vanlig formalitet, eftersom svaret ju är mycket positivt, vilket jag ser som mycket glädjande. Det konstateras i både frågan och svaret att vi har en betydande byggarbetslöshet i Södertälje. Det projekt som här är aktuellt är mycket angeläget, och därför är det glädjande att det nu kan komma till stånd. Den nuvarande regeringen har ju gjort sig känd för kraftfulla ingripanden när det gäller att rädda sysselsättningen på många håll i landet. Det är roligt att den också kan se till att det görs något även åt sådana här jämfört med många andra kanske litet mindre problem, som emellertid också kräver insatser. Jag hoppas och tror att den nuvarande regeringens löfte kommer att visa sig hållbarare än den gamla regeringens och att vi alltså snart får se viaduktbygget i Hölö komma i gång.

Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig om jag anser att dagens situation beträffande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna ger anledning till omprövning av beslutet att lägga ned kriminalvårdsanstalten Ljustadalen senast den 30 juni 1978. I 1978 års budgetproposition har jag närmare redovisat de ändringar i beläggningen på kriminalvårdsanstalterna som har inträtt under år 1977. Jag har därvid pekat på att antalet intagna med långa strafftider har ökat, vilket har medfört behov av ytterligare slutna anstaltsplatser. Regeringen prövar f.n. en framställning från kriminalvårdsstyrelsen om att få ta i anspråk avdelningar, som tidigare har stängts, vid de slutna riksanstalterna Kumla, Tidaholm och Härnösand. Beläggningen har i år ökat även på de öppna anstalterna. Enligt kriminalvårdsstyrelsens månadsstatistik var sålunda antalet intagna på öppen anstalt den I februari i år 1 685, fördelade på 1 828 platser, medan motsvarande siffra den I oktober 1977 var 1 256 på 1 830 platser. Ökningen beror främst på att ett stort antal personer som har dömts till kona frihetsstraff har inställt sig för verkställighet. I stort sett stämmer detta överens med vad som har varit fallet under tidigare år, då man har kunnat konstatera att den högsta beläggningen på anstalterna inträder under februari och mars månad. Ökningen torde alltså väsentligen vara säsongbetonad. Både justitiedepartementet och kriminalvårdsstyrelsen följer fortlöpande beläggningsutvecklingen på de olika kategorierna av anstalter. Jag anser inte att dagens situation ger anledning att ompröva beslutet att lägga ned den öppna anstalten Ljustadalen.

Herr talman! Jag ber att först få tacka justitieministern för det utförliga svaret på min fråga. Det är naturligtvis ostridigt att kriminalvården inte skall ha fler anstaltsplatser än som erfordras för att den skall fylla sin uppgift att ta hand om dem som dömts till frihetsberövande påföljder. Å andra sidan bör kapaciteten vara så stor att den som är frihetsberövad skall kunna få den kriminalvård som gällande författningar föreskriver. I förra årets budgetproposition anfördes att den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gjorde det nödvändigt med en fortsatt reducering av anstaltsbeståndet. Mot den bakgrunden får man väl se regeringens beslut att lägga ned den öppna lokalanstalten Ljustadalen i Sundsvall, vilket ju riksdagen också godtog, även om det kanske förekom viss tvekan under riksdagsbehandlingen med hänsyn till att Ljustadalen är en modern anstalt av begränsad storlek som väl fyller de krav som uppställdes i 1974 års kriminalvårdsreform. I årets budgetproposition uttalas att beläggningen på kriminalvårdsanstalterna har stigit under 1977, och det verifieras också av justitieministerns svar. Det sägs också i budgetpropositionen att anstaltsbeståndet bara kan minskas i begränsad omfattning och att den minskningen bör begränsas till de öppna riksanstalterna. Efter det att budgetpropositionen lades fram har det förekommit uppgifter som pekar på att det i början av året varit svårt för kriminalvården att bereda alla som har dömts platser. Eftersom det också anfördes att problemen varit speciellt stora i Härnösandsregionen, fanns det enligt min mening anledning att ställa den här frågan om det verkligen är rimligt att lägga ned Ljustadalen vid den tidpunkt som nu avses, nämligen den 31 mars. Här är kanske inte rätta platsen att argumentera för Ljustadalen nu. Jag bara påpekar att det är en anstalt som har fungerat väl. Jag har en uppgift att av 250 permissioner är det bara 3 som har misslyckats. Jag kan också erinra om den interpellationsdebatt som justitieministern hade i måndags när det gällde frågan om kvinnliga interner. Det är ju bara Hinseberg som tar emot kvinnor. Jag tror att många anser att Ljustadalen skulle kunna vara ett utmärkt supplement till Hinseberg och kunna ta emot ett antal kvinnor. Ibland har faktiskt hälften av de intagna i Ljustadalen varit kvinnor. Det är många skäl som talar för att behålla Ljustadalen. Jag skall inte i och för sig kritisera justitieministerns ställningstagande när han menar att ökningen av antalet interner på de öppna anstalterna är säsongbetonad. Men trenden på litet sikt pekar väl ändå på ett ökat behov av öppna lokalanstalter, oavsett den här säsongmässiga variationen. Min sammanfattning är ändå att jag inte tror att det är så lyckligt för den svenska kriminalvården att man har tvingats lägga ned Ljustadalen.
Herr talman! Det är riktigt, som Håkan Winberg påpekar, att utvecklingen har gått till ett ökat behov av platser. Men ökningen ligger, som framgår av mitt svar, väsentligen på de slutna anstalterna. Om man särskilt ser på Ljustadalen så kan den anstalten inte användas som sluten anstalt. Den har också vissa begränsningar i användning, eftersom man inte kan bereda de intagna sysselsättning där utan måste försöka få dem till frigång. Nedskrivningen av antalet intagna på Ljustadalen har gått så långt att för dagen finns på 19 tillgängliga platser en beläggning med 7 personer. därav I kvinna. Om man däremot ser på Härnösandsregionen i övrigt så finns det ett överskott på platser. Någon nödsituation föreligger sålunda inte inom denna region.
Herr talman! Bara ett par ord om beläggningen när det gäller kvinnor. Under året har faktiskt inemot hälften av de intagna på Ljustadalen varit kvinnor. Jag vill inte påstå att det någon gång varit fullbelagt på de 20 platser som finns, men det har varit en stor andel kvinnor. Jag tror att det för regionens del kommer att bli besvärligare att placera de kvinnor som dömts till frihetsberövande åtgärder, just med hänsyn till det långa avståndet till Hinseberg.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om jag anser att det är rätt att poliser kan kastas in i hundratal för att ”skingra t.ex. en bostadsockupation” och om detta är förenligt med den uttalade målsättningen för polisens förhållande till allmänheten. Enligt 2 § polisinstruktionen skall polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det åligger härvid polisen att bl.a. vidta de åtgärder som behövs när den allmänna ordningen och säkerheten har kränkts. Polisen har också i vissa fall skyldighet att biträda olika myndigheter med deras uppgifter. Om Om polisens förhållande till allmänheten Om polisens förhållande till allmänheten exempelvis en kronofogdemyndighet inte kan verkställa en exekutiv åtgärd äger den enligt kronofogdeinstruktionen påkalla biträde av polismyndighet. Det är den polischef som är ansvarig för ett ingripande som avgör hur åtgärden skall genomföras, bl.a. hur många poliser som skall användas. Det rör sig här många gånger om svåra överväganden, där bl.a. både rättssäkerhets och arbetarskyddssynpunkter måste beaktas. Erfarenheten visar att möjligheten att åtgärden skall kunna genomföras utan eller i varje fall med minsta möjliga våld ökar om tillräckligt många poliser är närvarande. Det är nödvändigt att gällande lagar inte bringas ur funktion genom att olagliga medel tillgrips av grupper eller enskilda. Det är polisens uppgift att hindra att så sker. Denna uppgift är ofta, särskilt i sådana sammanhang som Tommy Franzén åsyftar, svår och otacksam. Det är angeläget att alla goda krafter samverkar till att upplysa allmänheten om att polisen i dessa sammanhang endast fullgör vad riksdag och regering har ålagt den. Om så sker tror jag inte att i ett längre perspektiv åtgärder av aktuellt slag återverkar negativt på polisens förhållande till allmänheten.

Herr talman! Det är återigen aktuellt att poliser i hundratal skall kastas in för att skingra demonstranter. År 1971 gällde det de välkända almarna i Kungsträdgården, där poliser på hästar chockade och i vissa fall slog vilt omkring sig. I mitten av 1960-talet var det vanligt med dessa metoder mot dem som protesterade mot USA imperialisternas mördande i Vietnam. För ungefär ett år sedan gick polisen till attack mot protesterande barn och vuxna i Ålidshem i Umeå, därför att de ansåg att skogsdungen där skulle stå kvar. Nu kräver ansvarspersoner att poliser i hundratal skall storma kvarteret Mullvaden i Stockholm och där kasta ut barn och vuxna, små och stora bostadsockupanter. Någon åtskillnad på dem som har och dem som inte har kontrakt låter sig väl inte göras vid en tänkt polisattack. Det har också sagts att när den kommer —-om den kommer — skall den gå till på samma sätt som i den s.k. terroristaffären i Trollbäcken. Attacken skall alltså komma som en blixt från en klar himmel. Men gör här jämförelser mellan terroristaffären och bostadsockupationen och försöker jämställa dem på något juridiskt sätt. Polisen har nu å sin sida rest kravet att politikerna skall ta ansvaret och inte låta polisen ”klä skott” för ingripanden av det här slaget. Oron växer alltså, inte bara hos demonstranterna över en tänkt stormning, utan också, och i än högre grad, hos polisen som tvingas agera politikernas hantlangare. Svaret från justitieministern är till största delen en kopia av det svar som gavs förra året till Eva Hjelmström beträffande polisinstruktionen. Den gången ville justitieministern däremot inte gå in på polisingripandenas berättigande, eftersom frågan om Ålidshem var under utredning hos JO. Vad jag har frågat är om justitieministern anser det tillrådligt med de här polischockerna mot så pass fredliga demonstrationer som när det gäller Mullvaden och Tomtebogatan. Dessa demonstrationer är inte under utredning hos JO, eftersom de ännu inte har ägt rum. Vi behöver i och för sig inte gå in på orsakerna till att de här situationerna har uppkommit; det medger inte heller tiden. Men menar justitieministern i svaret att vi skall göra polisens chockmetoder med kravallutrustning och lössläppta hundar till någonting fint? Då måste jag fråga: Vore det inte bättre att råda bot på de villkor som gäller, så att sådana demonstrationer inte skall behöva uppstå? Jag måste återigen ställa frågan: Anser justitieministern det tillrådligt och riktigt att göra polischocker av detta slag i sådana här situationer?
Herr talman! Jag har redan svarat att det är polisens skyldighet att, när det påkallas av myndigheterna, biträda för att få igenom den åtgärd som myndigheterna har beslutat. Den fråga som Tommy Franzén hade ställt gällde alltså om det är meningen att man skall ta till så stort polisuppbåd som här har förekommit, och det är den frågan som jag har svarat på. Det kan ofta vara så — och det inte bara kan vara så, utan i regel är det så — att om det är ett större polisuppbåd kan det bli mindre behov av att tillgripa våld för att lösa problemet. Och det är inte fråga om något chockingripande eller kravallingripande, utan det är fråga om det skydd som poliserna måste ha ur ren arbetarskyddssynpunkt. Men jag vill betona att polisens förhållande till allmänheten inte bör kunna skadas i detta sammanhang, utan polisen följer endast sin plikt.

Herr talman! Frågan kan naturligtvis te sig en smula underlig. De s.k. bostadsockupanterna släpas inför rätta och riskerar två års fängelse. Detta står i litet underlig kontrast till fastighetsspekulanternas och kapitalets — de verkliga bovarnas — sätt att suga ut nästan vad som helst ur fastigheterna och låta dem förfalla, så att människor knappt kan bo kvar. Dessa fastighetsspekulanter är enligt lagen inte brottslingar. Men när polisen gör chock och — som i Ålidshem - med nära 300 polismän går till attack mot både barn och vuxna, måste jag ändå fråga: Är det enligt justitieministerns uppfattning att biträda lagen och biträda myndigheterna och alltså ett riktigt sätt att agera? Likadant anser tydligen justitieministern att man skall kunna göra när det gäller Mullvaden och Tomtebogatan eller andra tänkta situationer i framtiden — att man skall kunna biträda, vara politikernas hantlangare och gå in och bära sig åt nära nog hur som helst mot människorna i stället för att lösa frågan på ett annat sätt, medelst förhandlingar, och komma till tals så att inte människor blir utsatta för sådana här attacker. Det måste väl ändå vara ewt bättre sätt, för både polisen och dem som demonstrerar, att man löser frågan under mera anständiga former än genom att ta till metoder som påminner om metoderna i 1930-talets Tyskland.
Herr talman! Jag är övertygad om att polisen gärna skulle se att man kunde lösa frågan på ett bättre sätt än genom att göra ett ingripande i stor skala. Det är inte något intresse från polisens sida att tillgripa mer våld än som krävs. Men det ankommer inte på polisen att ifrågasätta myndigheternas och de politiska organens beslut och sätta sig över dem och säga att detta kan inte verkställas.
Herr talman! Får jag då tolka justitieministerns senaste inlägg så att man inte skall använda de metoder som man använt i Ålidshem och när det gällde almarna, i de situationer som jag nu har talat om?
Herr talman! Det har jag inte sagt. Det är tvärtom så att det framgår av mitt svar att polisen måste göra vad som behövs när det påkallas av myndigheterna. Men det är klart att polisen skall göra det på det bästa möjliga sättet.

Herr talman! Gotland befinner sig genom sitt läge i en alldeles unik situation. Denna innebär att flyget för Gotland har en helt annan betydelse än för landet i övrigt. Detta har också statsmakterna tagit hänsyn till. Gotlandsflyget har erhållit särskilt stöd i form av subventioner, vilka genom beslut här i riksdagen den 16 april 1975 gäller alla trafikanter på Gotlandslinjerna året runt. Sedan januari 1976 har emellertid inträffat åtskilliga prishöjningar på flyget — tre höjningar på ett och ett halvt år. Härigenom har man kommit att alltmer färma sig från den målsättning som länsstyrelsen i Gotlands län angivit i 1974 års regionala trafikplanering, där det mot bakgrund av den särställning som flyget intar för kontaktmöjligheterna mellan Gotland och fastlandet föreslås en taxesättning som motsvarar SJ:s förstaklasstaxa på fastlandet. Hur långt man är från den målsättningen framgår av det faktum att det rabatterade biljettpris som man efter senaste prishöjning har att erlägga tur och retur Visby-Stockholm —- en sträcka på ca 20 mil — är 345 kr., medan motsvarande pris för 20 mil på SJ första klass är 174 kr. Prishöjningarna har inneburit att subventionerna på Gotlandsflyget, som tidigare uppgått till 43 96, sjunkit till 37 26, vilket innebär en avsevärd försämring. Tidigare subventionsbeslut har därför urholkats. Detta är djupt olyckligt. Gotlands kommun har gentemot luftfartsverket hävdat att av såväl regionalpolitiska som sociala skäl taxesättningen för Gotlandstrafiken måste anpassas till SJ:s förstaklasstaxa, detta beroende på det unika förhållandet att alternativa resemöjligheter på landsvägar och järnvägar saknas. Svaret som jag här har fått, herr talman, är naturligtvis fullt korrekt. Men situationen är den att luftfartsverket avstyrkt besvären från Gotlands kommun och länsstyrelsen. Regeringen har nu att pröva besvären. Jag vill vädja till statsrådet att oavsett utgången av det nu aktuella ärendet ta upp frågan om Gotlandsflyget och ägna den en särskild utredning. Vi känner alla till statsrådets intresse för flygfrågor. Vi är tacksamma inte minst för vad som har hänt när det gäller Bromma. Den tacksamheten är särskilt stor på Gotland. Jag upprepar till slut min vädjan till statsrådet att se till att Gotlandsflyget blir föremål för en särskild utredning.

Herr talman! Orsaken till att den procentuella andel av biljettpriset som rabatten utgör har sjunkit är att Linjeflyg vid de två senaste prishöjningstillfällena har arbetat med krontalspålägg i stället för som förut med procentuella pålägg på de tidigare biljettpriserna. Det har lett till, som Lars Schött sade, att rabattens procentuella andel av priset har sjunkit. Det finns ingen av riksdagen fastställd princip för hur stor subventionsgraden skall vara, men vi har naturligtvis anledning att överväga det i samband med att vi i första hand prövar besvären från länsstyrelsen på Gotland och Gotlands kommun. Det är tänkbart att man skall arbeta med en fast procent i stället för med den metod som nu har lett till en urgröpning. Man måste emellertid hela tiden, som i alla andra dylika sammanhang, väga detta mot kostnaderna. Jag vill erinra om att det statliga bidraget till Gotlandsflyget under den period det har utgått har ökat från 2,4 milj.kr. till 11.4 milj.kr. Det är givetvis en faktor som man också måste lägga in i bilden. Men jag kan lova Lars Schött att vi skall pröva även principen huruvida rabatten skall utgöra en procentuell andel av priset. Om skyldigheten att medföra nödsändare på flygplan
Herr talman! Först ber jag om ursäkt för att jag glömde att i mitt första inlägg tacka för svaret på mina frågor. Samtidigt tackar jag för det tillägg som statsrådet här gjorde. Jag tycker emellertid inte att vi nu skall uppehålla oss vid detaljer om procentsatser etc., utan jag tar fasta på att här finns förutsättningar för att Gottandsflyget blir föremål för en särskild utredning. Jag vill understryka att det är utomordentligt angeläget att så sker, detta mot bakgrunden av Gotlands unika situation och de stora problem som näringslivet på Gotland har. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Rolf Dahlberg har frågat mig om jag vill redogöra för de bestämmelser som gäller för beviljande av dispens från skyldigheten att medföra nödsändare på flygplan. Säkerhetsbestämmelserna för den civila luftfarten fastställs av luftfartsinspektionen. Det ankommer även på luftfartsinspektionen att ta ställning till ansökningar om dispenser. Frågan om nödsändare har mot bakgrund av svårigheten att finna försvunna och havererade flygplan diskuterats under de senaste åren inom den internationella civila luftfartsorganisationen —- ICAO. ICAO-arbetet resulterade i en rekommendation att automatiska nödsändare skulle medföras vid internationellt allmänflyg i de Nygplan och på de flygningar som vederbörande myndighet bestämde. Luftfartsverket har emellertid gått längre genom att kräva automatiska nödsändare 1 alla svenskregistrerade luftfartyg, dvs. även transportplan av den storlek SAS och LIN använder. Utvecklingen av nödsändare har skett mycket snabbt, varför vissa tekniska problem har uppstått. I höstas konstaterade således luftfartsinspektionen att vissa nödsändare med en särskild batterityp kunde medföra allvarliga risker för passagerare, besättning och flygplan. Eftersom den utrustning som skall vara till hjälp i en nödsituation självfallet inte kan tillåtas att öka riskerna för ett haveri, beslöt luftfartsinspektionen att den aktuella nödsändaren skulle tas ur drift fr.o.m. den 13 december 1977. Den förbjudna typen av nödsändare anses i vissa betydelsefulla avseenden överlägsen andra sändartyper. Med hänsyn bl.a. till att de upptäckta problemen med nödsändarna bedömdes kunna lösas under det närmaste halvåret gav luftfartsinspektionen sex månaders dispens för berörda flygplan att flyga utan nödsändare.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Flygolyckan utanför Givle för några veckor sedan visar att det fortfarande finns stora risker i säkerhetsutrustningen på vårt flyg. Det är märkligt att vi med vårt stora tekniska kunnande inte lyckats åstadkomma en sådan detalj som en fungerande nödsändare. Det är orimligt och oacceptabelt att det skall ta över ett halvt dygn att återfinna ett flygplan som störtat under själva inflygningen till en av landets flygplatser med reguljärt flyg. Vid Gävleolyckan hittades planet först efter 13 timmar, endast några kilometer från landningsbanan. Utöver den person som räddades levde ytterligare två passagerare i flera timmar efter det att planet störtat. Dessa hade kanske kunnat räddats om planet återfunnits tidigare. Nu är det troligt att de frös ihjäl i det mycket kalla och blåsiga vinterväder som rådde vid olyckstillfället. En fungerande nödsändare hade kunnat rädda liv vid Gävleolyckan. Den räddningsorganisation som vi har vid dylika olyckor har kritiserats från olika håll. Det finns all anledning att se över denna organisation, och då speciellt beakta att vi i Sverige har ett hårt klimat som kräver särskilda åtgärder för att snabbt kunna lokalisera ett försvunnet flygplan. För några år sedan störtade ett spanskt plan strax efter starten från Arlanda. Det riktades då stark kritik mot att det tog så lång tid att återfinna planet och bistå de överlevande. Efter Gävleolyckan kan man fråga sig om vi verkligen gjort några framsteg under dessa år i arbetet på att få till stånd en effektiv räddningsorganisation vid dylika olyckor. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om det planeras någon översyn av organisationen av räddningsarbetet vid flygolyckor.

Herr talman! Jag delar naturligtvis Rolf Dahlbergs uppfattning att en fungerande nödsändare hade kunnat rädda liv vid den här olyckan. De speciella batterier som åtminstone hittills varit nödvändiga för att dessa nödsändare skall fungera, batterier som är av typ litium-svaveldioxid, har medfört risker under Nygningen på grund av att läckage i vissa fall inte kunnat undvikas. Det har bl.a. påverkat förarnas ögon. En helikopterpilot tvingades t.ex. nödlanda när kabinen fylldes med gas. När man vet detta är det klart att man försöker undvika sådana incidenter i avvaktan på att en ny batterityp kommer fram. Eftersom man inte på en gång kunde montera in nya nödsiändare 1400 flygplan var det såvitt jag kan bedöma knappast möjligt att vidta någon annan åtgärd än att ge dispens att flyga utan nödsändare. Jag tror därför inte att man kan rikta någon kritik mot lufifartsinspektionens åtgärd att dispensera. Men man måste naturligtvis allvarligt beklaga den olycka som inträffade och som måhända hade fått ett mindre tragiskt slut om det hade funnits en fungerande nödsändare i flygplanet. Om skyldigheten att medföra nödsändare på flygplan in : olyckan på Arlanda som Rolf Dahlberg talade om. Om det finns anledning att se över den får resultatet av den nu fungerande haverikommissionens verksamhet avgöra.
Herr talman! Man kan naturligtvis diskutera hur mycket resurser man skall sätta in i räddningsarbetet vid dessa flygolyckor. Vi måste därvid ta hänsyn till den vädersituation som råder vid olyckstillfället. När olyckan utanför Gävle inträffade var det mycket kallt och snöstorm. Under de första viktigaste timmarna hade man då endast en helikopter till hjälp. Senare fick man fram ytterligare helikoptrar och flygplan. Däremot använde man sig inte av tillgänglig militär, vilket man också har blivit kritiserad för från olika håll. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt tycker jag det finns anledning att se över hur mycket både materiella och personliga resurser man har möjlighet att snabbt sätta in vid denna typ av olyckor. Därför tolkar jag kommunikationsministerns senaste svar så all möjligheten att göra en Översyn av räddningsarbetets organisation vid dessa olyckor kommer att övervägas.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag känner till vissa charterresor till Sydamerika i samband med julhelgen 1977, om det bland passagerarna fanns personer som vistas i Sverige som politiska flyktingar samt om jag — om så har varit fallet — inför riksdagen vill redovisa min syn på detta. Under hösten 1977 förekom erbjudanden till latinamerikaner i Sverige om resor till vissa länder 1 Sydamerika i samband med julhelgen. Enligt vad invandrarverket har inhämtat hos den aktuella reserbyrån var emellertid intresset hos latinamerikanerna så svalt att man inte kunde genomföra några charterresor. Jag har alltså inte kunnat finna belägg för påståendena om att latinamerikanska flyktingar skulle ha företagit sådana resor till sina hemländer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Oroligheter på olika ställen i världen som har lett till förföljelse av oliktänkande har gjort att många har sökt sig till vårt land som politiska flyktingar. Vi har generöst tagit emot dem och i de flesta fall beviljat dem politisk asyl. Detta har vi i stort sett varit eniga om. Men om beteckningen politisk flykting används som ett slags täckmantel för annan anledning att komma till vårt land, är vi ganska många som inte ställer oss bakom denna — Nr 86 invandrarpolitik. Den minister i regeringen som är ansvarig för desa frågor Torsdagen den borde inte vara ovetande om att det finns en stor och växande opinion mot 2 mars 1978 den generösa politik som vi har bedrivit. När man tvingas flytta från sitt hemland på grund av en politisk uppfattning är det ganska svårt att återvända dit under samma politiska regim. Uppgifterna om att politiska flyktingar gör charterresor kan ytterligare undergräva svenskarnas negativa syn på invandringen. Det har jag också uttryckt i min fråga. Uppgifterna om att charterresor skulle ha förekommit har cirkulerat i massmedia. Några bekräftelser på detta har inte gått att få vare sig från invandrarverket eller från polisen. Jag har låtit riksdagens upplysningstjänst forska i detta för att få ett objektivt underlag till denna debatt. Nu säger statsrådet i sitt svar att han inte kunnat finna något belägg för påståendena att de här resorna har sket. Jag har ingen anledning att inte tro på den uppgiften. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att riksdagsledamöter inte har möjligheter att få svar på dessa frågor av dem som sitter inne med uppgifterna. Därför anser jag att det är nödvändigt att statsrådet redovisar sin syn på dylika händelser och inte bara hänvisar till att han inte kunnat finna att dessa uppgifter är riktiga. Det finns också uppgifter om att flyktingar i Sverige, som har uppgivit att de utsatts för politisk förföljelse i sitt hemland, har kommit hit på biljetter utfärdade av statliga resebyråer i sina hemländer och att de gör månatliga avbetalningar på dessa resor. Det tycker jag också är anmärkningsvärt, och det borde föranleda kontroll av den här verksamheten. Därför anser jag att det är nödvändigt och värdefullt om statsrådet inför riksdagen kan redovisa sin syn på dessa uppgifter och även gå ut med en information, eftersom sådan inte står att få ens för riksdagsledamöter. Det vore därför bra om statsrådet gav en bred information, så att dessa uppgifter slipper cirkulera, om de inte är riktiga.

Herr talman! Det ligger mycket i det Wiggo Komstedt säger att man först bör kolla uppgifter innan man använder dem för olika slags politiska syften. Dessa uppgifter hade det varit mycket lätt också för Wiggo Komstedt att kontrollera, 1. ex. genom att ta kontakt med de resebyråer som sades anordna sådana här charterresor. Det var på det sättet att man utannonserade resor av det här slaget, men det fanns inget intresse för dem och därför ställdes resorna helt enkelt in. Det gällde resor till Chile. Då gjorde man i stället ett försök att anordna resor till Peru. Inte heller för dessa resor fanns det något större intresse, utan den resebyrå det gällde nöjde sig med att anvisa några platser på reguljärt Ayg. Jag tror inte att det i Sverige finns ett växande missnöje mot den generösa flyktingpolitiken. Jag är glad för att det förhåller sig på det sättet. Därför blir jag litet bestört när en ledamot av riksdagen på så väldigt dåligt underlag försöker ge ytterligare spridning åt rykten av det här slaget. De människor det här gäller har det svårt nop ändå utan att behöva bli beskyllda för att ha uppgett falska skäl för att få politisk asyl i Sverige.

Herr talman! Det statsrådet nu säger är faktiskt ganska bra. Eftersom invandrarverket ligger under statsrådets domäner, måste det vara statsrådet som skall ge direktiv till invandrarverket att lämna en korrekt och riktig information. Jag har via riksdagens upplysningstjänst fått veta att statens invandrarverk i slutet av 1977 underrättades om att ett antal sydamerikaner sont vistades I Sverige planerade att genomföra charterflygningar. I det svar jag fått från upplysningstjänsten sägs vidare att invandrarverket varken kan bekräfta eller dementera om några personer som vistats här som politiska flyktingar följde med det aktuella planet. Man har bett passpolisen att undersöka den saken. Då är det anmärkningsvärt att statsrådet säger att jag i detta fall skulle ha en annan målsättning och försöka åstadkomma en politisk förföljelse av dessa människor. Det är högst anmärkningsvärt att det verk som skall handha dessa frågor inte kan lämna de uppgifter som efterlysts. Det står också i det svar jag fått från upplysningstjänsten att uppgifterna, förmodligen på grund av sekretessbestämmelser, inte kan lämnas av resebyråerna. Statsrådet har väl då litet dåligt på fötterna när han uppmanar mig att ta kontakt med resebyråerna. Dessa kan alltså av sekretesskäl inte lämna ut de här uppgifterna. Vilken uppgift, herr statsråd, är nu den korrekta? Är det den uppgift som statsrådet lämnar här i dag, eller är det den uppgift jag fått via upplysningstjänsten? Det är ytterst intressant att få veta vad som gäller i ena och andra fallet. Statsrådet säger att människorna inte alls har den av mig påstådda inställningen till politiska flyktingar. Ja, låser man in sig i departementet kanske man får den uppfattningen, men är man en vanlig riksdagsman och står på gator och torg eller möter människor i samlingslokaler på politiska möten kanske man får en annan uppfattning om hur det verkligen är. Jag vågar påstå att det rakt igenom de politiska linjerna i detta samhälle råder en ganska negativ syn på denna företeelse. Vi måste göra allt som står i vår makt för att förändra det hela så att vi inte får dessa stämplar. Men vi skall också ha klart för oss att Sverige i dag i mycket är en lekstuga för internationell brottslighet och terrorism. Därför bör vi skärpa kontrollen i detta avseende.
Herr talman! Uppgifterna om huruvida det ordnas charterresor eller inte av privata resebyråer är på inget sätt hemliga. Det hade gått mycket lätt att ta reda på att den charterresa som var utannonserad blev inställd, eftersom det inte fanns något intresse för den. Däremot är det helt korrekt att invandrarverket inte har rätt att lämna ut uppgifter om enskilda personer, som reser ut ur eller in i Sverige.

Vederbörande får röra sig fritt, yttra sig om vad vederbörande vill och även resa. Man kan t.o.m. under vissa omständigheter få resa hem till sitt eget land utan att förlora flyktingskapet. En annan politik vore ganska inhuman. Menar herr Komstedt att man skulle på något sätt genom lag förbjuda en person alt obemärkt återvända till ett land varifrån han flytt, t.ex. för att ta hand om en sjuk anhörig eller av andra personliga skäl?
Herr talman! Jag har här den handling som jag har åberopat. Där står att invandrarverket har begärt hos passpolisen att närmare få kontrollera dessa uppgifter. Men det står också: ”Det är dessutom oklart i vilken omfattning innehållet i rapporten kommer att bli offentligt,. eftersom det rör sig om enskilda personers förhållanden.” Då är det inte så lätt, herr statsråd, för den enskilde att gå till någon resebyrå och kontroilera vilka som har rest ut och in. Det vore väldigt bra att få veta om statsrådet anser att det i detta fall skall råda offentlighet. Statsrådet sade i sitt svar att ett antal personer valt att flyga med reguljärt flyg. Fanns det bland dem s.k. politiska flyktingar? Nu säger statsrådet att det är anmärkningsvärt om en flykting inte skall kunna få komma tillbaka till sitt land. Självklart, men det är också mycket anmärkningsvärt om man, när man uppehåller sig i ett land såsom politisk flykting och har flytt från en regim som man är förföljd av och som drivit ut en ur landet, kan resa fram och tillbaka utan hinder. Då vägrar jag att tro att man är politisk flykting. Jag är sannerligen inte ensam om den uppfattningen. För vår flyktingpolitiks skull vore det bra om vi klargjorde dessa begrepp. Det vore väsentligt för den framtida synen på invandringen.
Herr talman! Det är riktigt att man inte kan gå till resebyråer, till invandrarverket eller någon annanstans och få reda på exakt vilka personer som har rest in i och ut ur Sverige och vart de tagit vägen. Det är väldigt bra att man inte kan ägna sig åt den sortens snokande. Det är bra både för politiska flyktingar och för andra som anlitar resebyråer. Vad sedan gäller huvudfrågan finns det inga som helst belägg för att vi här i landet skulle ha massor av flyktingar som egentligen inte är flyktingar utan som skulle kunna åka fram och tillbaka mellan Sverige och det land de har flytt ifrån. De flyktingar som finns här är människor som levt under mycket 19 svåra förhållanden i sina länder. Innan de har fått politisk asyl har deras fall granskats mycket noggrant av invandrarverket och ibland även av regeringen. Vi för en ganska generös flyktingpolitik i Sverige. Jag tycker att vi skall fortsätta alt göra det, och om jag i fortsättningen också kan räkna med Wiggo Komstedts stöd för den generösa flyktingpolitiken skulle jag givetvis vara mycket tacksam.
Herr talman! Min ambition i det här fallet är att vi skall kunna få människorna att se mera positivt på vår flyktingpolitik än vad de gör i dag. Det är anledningen till min fråga. Men det är anmärkningsvärt att den twuffhet som statsrådet visar i sitt inledande svar nu har försvunnit. Han säger först att jag skulle vara ute i ogjort väder och att jag borde kunna kontrollera vad som helst. Nu erkänner statsrådet att det inte går att få uppgifterna från resebyråerna. Hur skall jag då få dem, om inte genom att ställa frågan till det ansvariga statsrådet? Jag är väl inte så förfärligt illa ute i alla fall. Statsrådet erkänner nu att det inte går att få belägg för om en person är politisk flykting eller inte. Jag har inga andra möjligheter än det frågeinstitut som vi har i riksdagen.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva tjata, men Wiggo Komstedt har frågat om det har ordnats charterresor för att i stor skala frakta latinamerikanska flyktingar från Sverige tillbaka till deras hemländer. Jag har svarat för det första att det har icke ordnats några sådana resor och att Wiggo Komstedt själv hade kunnat ta reda på det genom att kontakta vederbörande resebyrå. För det andra har jag sagt att man inte kan och inte bör kunna ringa resebyråer och kolla vilka enskilda personer som reser åt det ena eller andra hållet. Och jag sade för det tredje att det finns ingen som helst grund för påståendet att de som har fått asyl i Sverige som politiska flyktingar inte också skulle vara det. Herr talman! Statsrådet säger att han har svarat på min fråga att jag själv borde ha kunnat kontrollera uppgifterna. I nästa andetag säger han att det bör inte vara så att man skall kunna få de uppgifterna hos en resebyrå. Jag konstaterar att svaret blev jaså.

Herr talman! Jag brukar inte i övermått berömma regeringen. Jag kommer nog inte att göra det i dag heller, men jag vill begagna det här tillfället att helt instämma i det som herr Ullsten nyss har sagt i sina svar vid frågestunden. Det kan ju inte vara rimligt att statsråd skall stå i kammaren och ta ställning till obekräftade rykten som om de vore sanna, när de inte är det. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att vi slår vakt om en generös flyktingpolitik mot alla dem som försöker sprida misstro kring den. Herr talman! Om man skulle söka ett nyckelord för de borgerliga prestationerna i denna talarstol under gårdagen, skulle det förmodligen vara belåtenhet, i varje fall med sig själva. Allting är i själva verket ganska bra i landet, sade man, och det blir allt bättre. Regeringen för en ytterligt framsynt politik på alla områden — försiktigtvis nämnde man dock inte uttryckligen encergipolitiken. Hur kan detta vara möjligt, med hänsyn till den faktiska situationen i landet? Psykologiskt kanske det är möjligt, om man bara ser sig själv i spegeln. ”Spegel, spegel på väggen där”, ropar Bohman och blickar oföränderligt mot den oföränderligt leende Bohman. Mundebo ser Mundebo, Åsling ser Åsling, osv. Det är naturligtvis också möjligt, om man därmed menar att takten i försämringen har minskat något. Man talar med välbehag om att underskottet i handelsbalansen är mindre än i fjol och att prisstegringarna måhända är något lägre. Därmed söker man dölja att underskottet i utrikeshandeln, särskilt om man lägger till underskottet i transfereringarna, är alldeles för högt och leder till en stor utlandsupplåning, och att prisstegringarna är bland de högsta i Europa. Enligt Veckans Affärers nummer i går hade vi de senaste tolv månaderna de högsta prisstegringarna i Europa näst Italien. För de tre senaste månaderna hade vi de högsta prisstegringarna i Europa näst Danmark. Så dåligt har vi aldrig tidigare legat, såvitt jag vet, i den s.k. prisstegringsligan. Så kunde jag fortsätta på punkt efter punkt. 1977 var den ekonomiska utvecklingen i Sverige såvitt vi kan bedöma sämre än i något annat jämförbart land. Skulle den takten av försämringar fortsätta skulle det leda till något av en nationell katastrof. Något mindre Finansdebatt dåligt måste det nästan bli. Något måste den internationella konjunkturen hjälpa. Det hoppas vi alla innerligt. Men regeringen drar den felaktiga slutsatsen därav att allting egentligen är ganska bra. Om en tvåmetershoppare i höjdhopp går ner till I meter i årsbästa, kan han naturligtvis ropa hurra om han mäktar klara 1,05: Men det är inte mycket att skräppa över. Och jag hoppas verkligen att regeringen klarar 1,10. Men låt oss från regeringens självbespegling gå ut till det som den ekonomiska politiken egentligen handlar om, nämligen människornas vardagsupplevelser. Då blir det helt andra speglar. Ty det är för väldigt många mycket dystra upplevelser. I butiker och varuhus kostar varorna i dag 13-14 96 mer än för ett år sedan. För dagligvarorna är prisstegringarna i genomsnitt 16-17 926. Den kasse varor som för ewt år sedan kostade 200 kr. kostar nu över 230 kr. När löntagarna i dag får sina löner och jämför med de prishöjningar som skett, finner de att pengarnas köpkraft, reallönerna har minskat. För många lågavlönade, för många med stor försörjningsbörda betyder detta att den ekonomiska situationen har blivit betydligt svårare. På sina arbetsplatser finner många människor aw produktionen har minskat, att viktiga produktionsresurser inte används. De ser att investeringsplaner läggs undan och att investeringarna minskar kraftigt. Samtidigt känner de att hotet om arbetslöshet rycker allt närmare. För många unga människor är redan arbetslösheten en hård verklighet. Därifrån är steget tyvärr kort till en känsla av hopplöshet och därmed uppgivenhet. I många familjer är oron för barnens framtid en gnagande realitet. Till det mest skakande i gårdagens debatt hörde de borgerliga talarnas nästan totala brist på engagemang i dessa människors vardag såsom den faktiskt är i dag. Allting är egentligen ganska bra, får de höra. Arbelsmarknadssituationen är god. Då tänker man inte på de tiotusentals unga, på byggnadsarbetarna, på norrbottningarna och på de tusentals andra som i dag känner djup oro för sitt arbete. De som klagar får höra tillmälet kverulanter, som industriminister Åsling lär ha riktat till oroliga jämtlänningar inför nedläggning av fabriken i Hissmofors. I den vackra bild som regeringen ser i sin egen spegel finns mycket liten plats för människornas liv i vardagen. Och det är den ena trista slutsatsen av gårdagens debatt. Den andra slutsatsen som måste dras av gårdagens debatt är på sätt och vis ännu allvarligare, nämligen denna: Regeringen står tomhänt, splittrad och rätt så orkeslös inför framtidens problem och möjligheter. Ty det vi gör i dag är ju bestämmande för hur 1980-talets utveckling skall te sig. Om vi begär uppoffringar av människorna i dag, så måste det ju vara någon mening i det — att vi därmed lägger grunden för framtiden. Jag skall ta några exempel. Energipolitiken undviker regeringen till varje pris att tala om, i varje fall i denna kammare. Utanför kammaren talar man desto mera. I sak råder ju ett totalt virrvarr i energipolitiken. Jordbruksministern kräver att kärnkraftsindustrin skall skrotas. Statsministern och energiministern talar om folkomröstning. Ekonomiministern talar mot folkomröstning. I månader myglar man om formerna för att snigla med Forsmark 3. I energikommissionen går man på kollisionskurs. Regeringens splittring och handlingsförlamning i energipolitiken är förödande för framtidstron i det svenska samhället. Den håller snabbt på att få ödesdigra konsekvenser för den svenska ekonomin. Industriinvesteringarna rasar med 15 96 andra året i rad — det har aldrig hänt förut. Det är ju med dagens investeringar som vi skall bygga upp 1980 talets produktionsapparat, med dem som vi skall konkurrera ute på världsmarknaden. Där halkar vi nu efter, där fortsätter utförsbacken — regeringen ser passivt på. Upplåningen i utlandet är nu uppe i 50 miljarder kronor. Den kommer att öka kraftigt även i år. För dessa lån skall vi på 1980-talet betala ränta, och de skall amorteras i sinom tid. Men enligt regeringen ser allting egentligen ganska bra ut. Budgetunderskottet redovisas till 33 miljarder kronor. Det speglar en nästan katastrofal försvagning av finanspolitiken. Varje borgerlig talare i går klagade över att vi socialdemokrater ville öka statsinkomsterna, bl.a. för att förstärka budgeten. Sådana bekymmer hyste ni aldrig medan ni var i opposition. Då var det ständiga temat att å ena sidan kräva minskade skatter, minskade inkomster, och å andra sidan kräva ökade utgifter, dvs. en svagare budget. | På något märkligt sätt fortsätter ni med detta slags oppositionspolitik även sedan ni kommit i regeringsställning. Resultatet kan avläsas i ett budgetunderskott på, som jag nyss nämnde, 33 miljarder kronor. Räntan på statsbudgeten är nu den snabbast ökande posten i statsbudgeten — den är större än kostnaderna för hela familjepolitiken. Vad tänker ni göra åt detta? Inga besked. Det är därför regeringen flyr från framtidsdiskussionen till ett ganska ofruktbart råskäll på socialdemokraterna. Men det har mina kamrater besvarat. Låt mig emellertid, herr talman, slå fast följande: Det finns i dag en växande känsla av otrygghet i det svenska samhället. Den hämtar sin näring ur en misslyckad ekonomisk politik, som påtagligt har förändrat människornas villkor i dag och deras förhoppningar inför framtiden. Den hämtar sin näring ur en ökad insikt om att kapitalismen och de partier som i vårt land företräder detta ekonomiska system saknar lösningar på framtidsproblemen. Dagens starka borgerliga maktkoncentration — i politiken, i ekonomin och i pressen — är maktlös när det gäller det väsentliga: att skapa den trygghet som förutsätter framtidstro och tillförsikt. De oroliga frågor människorna ställer sig är vardagliga och jordnära. Vad händer med vårt land, om den ekonomiska försvagningen fortsätter, om investeringarna rasar. om sparandet går ned kraftigt? Vad händer när utlandskonkurrensen skärps genom en brutal samverkan mellan de multinationella företagens kapital och tekniska kunnande å ena sidan och hårt exploaterad och djupt fattig arbetskraft å den andra? Vad betyder allt detta för jobben? Vad betyder det för vår frihet? Vad betyder det för den sociala Finansdebatt Finansdebatt tryggheten? Vad betyder det för våra barns möjligheter? Svaren på dessa frågor finns inte i några självläkande krafter, i en skärpt maktkoncentration utanför demokratisk kontroll eller i ökade klyftor med den sociala oro detta leder till. Svaret måste finnas i gemensamma och solidariska ansträngningar i demokratiska former. Vi har, och det tillhör det allra allvarligaste, f. n. en utomordentligt kraftig nedgång av det samlade sparandet i landet, från 25 96 ull 15 26 av vår samlade produktion. Det avspeglar sig i samhällsekonomisk obalans, hög utlandsupplåning och minskning av investeringarna. Det är ett allvarligt hot mot vår framtid. Det är därför som det för oss socialdemokrater har varit viktigt och helt centralt att försöka vända den nedåtgående utvecklingen på investeringsområdet och på nytt få i gång en kapitalbildning i vårt land. Det är viktigt för att vi skall kunna få bort bristen på balans i vår utrikeshandel och på sikt minska det stora upplåningsbehovet, och det är viktigt för att vi skall kunna trygga jobben åt de anställda inom industrin och skapa de nya arbetstillfällen som måste till för att Sverige skall kunna vidmakthålla sin position som en högt utvecklad industrination. Och det är nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta att bygga ut den sociala tryggheten. För att denna vändning skall kunna komma till stånd måste vi öka vårt totala sparande. Det är detta som har varit en av utgångspunkterna för arbetet inom den arbetsgrupp inom Landsorganisationen och socialdemokratiska partiet som i förra veckan lade fram ett förslag om löntagarfonder och kapitalbildning. Den kapitalbildning vi eftersträvar kan endast komma till stånd genom löntagarnas aktiva medverkan, men då är det för oss också självklart att denna medverkan skall innebära ett vidgat inflytande för löntagarna och delaktighet i den förmögenhetstillväxt som denna kapitalbildning skapar. Detta är det centrala i debatten om löntagarfonderna. Detta inflytande är inte ett inflytande för dess egen skull. Ibland förefaller det som om det är något väldigt fint att människor t.ex. kan ärva större förmögenheter och stor makt, medan det är ytterst suspekt att erfarna löntagare får inflytande i företagen och att ansvarsfulla fackföreningar ges möjlighet att påverka den ekonomiska utvecklingen. Löntagarnas vilja att ta ett ökat ansvar är framför allt ett uttryck för en vilja att värna framtidens trygghet, att skapa framtida jobb, att medverka till att skapa en slagkraftig och effektiv ekonomi. Löntagarfonderna är en stor trygghetsreform. Oron i vardagen, viljan till trygga jobb, känslan av att vi måste satsa gemensamt för en bättre framtid, det är drivkraften bakom kraven från arbetare och tjänstemän på medverkan och medansvar i kapitalbildningen. Ansvaret för kapitalbildningen har traditionellt ansetts medföra rätt till inflytande över hur kapitalet används. Detta samband har alltid varit kapitalismens länk mellan ägandet och makten. Det är också detta samband som lett till en allt markantare koncentration av privata förmögenheter och som också inneburit en allt starkare koncentration av privat makt inom näringslivet. Arbetarrörelsen har mött denna privata maktkoncentration genom en omfattande reformering av arbetslivet med den nya medbestämmandelagen som den viktigaste reformen. I sin egenskap av anställd, därför att han eller hon satsar sitt arbete, sitt produktiva liv, skall löntagaren ha rätt till inflytande över sin arbetsplats och sitt företags utveckling. På samma sätt måste ett medägande också innebära att löntagarna får rätt till medbestämmande över hur kapitalet används. Det måste vara positivt att på dessa vägar den privata maktkoncentrationen i vår ekonomi bryts. Löntagarnas demokratiska medverkan kommer att vara positiv för den ekonomiska utvecklingen. Det innebär möjligheter till en större långsiktighet och ett värn mot riskerna att beslut som berör svenska företag och löntagare i allt högre grad flyttas till utländska ekonomiska maktgrupper. Många borgerliga företrädare i denna debatt förefaller helt fixerade vid maktaspekten. Det som oroar dem är allting som kan förändra den nu rådande maktstrukturen i vår ekonomi. Herr Bohman förfasade sig över att det, om de anställda får större bestämmande, blir stora olikheter i makt och inflytande, men hade inte ett ord att säga om den nuvarande internationellt sett utomordentligt starka privata maktkoncentrationen inom det svenska näringslivet. Om i första hand de lokalt anställda arbetarna och tjänstemännen får ett ökat inflytande i de företag där de arbetar, måste detta innebära en utjämning, en breddning, en demokratisering och centralisering i jämförelse med nuläget. Herr Bohman var upprörd över tanken att arbetare och tjänstemän skulle få mer att bestämma om. Det var ojämlikhet, sade han, men han var inte ett dugg upprörd över att det nu så ofta är en handfull människor som har det verkliga bestämmandet över stora delar av näringslivet. Det är över huvud märkligt att man på dessa borgerliga håll har så svårt att se någonting värdefullt i att arbetare och tjänstemän vill engagera sig i ett för oss alla avgörande samhällsproblem, att man har så svårt att se någonting positivt i att arbetare och tjänstemän får ett ökat bestämmande i de företag de arbetar i och i näringslivet i stort. Människors engagemang, deras vilja att påverka sin arbetsplats, sin gemensamma framtid och trygga sitt jobb — det är strävanden som står i samklang med självklara krav i ett utvecklat industrisamhälle. Det innebär i sig en frigörelse. Men dessa argument tycks sakna värde när de samtidigt innefattar en förändring av den rådande maktkoncentrationen och maktstrukturen I vår ekonomi. I frågan om grundlinjerna för löntagarfonder finns stora principiella överensstämmelser mellan de båda stora löntagarorganisationerna, LO och TCO, och socialdemokratin. Men det återstår ännu mycket arbete innan vi kommer fram till ett slutligt förslag. Det förestår en omfattande debatt inom den samlade arbetarrörelsen. Samtidigt pågår det viktiga arbetet inom den Mehrska utredningen. Det arbetet har mycket stor betydelse. Det finns viktiga frågor när det gäller framtidens löntagarfonder som måste tas upp till ingående behandling i denna utredning. Vi griper oss sålunda an frågorna om löntagarfonder på ett beprövat reformistiskt sätt i en bred debatt och ett Finansdebatt Finansdebatt ingående utredningsarbete. Det betyder självfallet också att vi är beredda att lyssna till sakligt underbyggda synpunkter från annat håll. Arbetet får ta den tid som är nödvändig för att utforma och förankra de slutliga förslagen. Det är mot denna bakgrund, herr talman, något överraskande att flera talare ur regeringen omedelbart känt sig kallade att gå ut i tvärsäkra och delvis mycket hätska och oförsonliga uttalanden i denna debatt. Det gäller i betydande utsträckning herr Åsling. Han har de senaste dagarna strött glåpord om krokaner och annat omkring sig. Han har genom konservativt värdeladdade uttryck sökt låsa sig och sitt parti i harnesk till arbetarrörelsen. Han har fått det beröm som han väl eftersträvade i den moderata pressen. Åsling sluter upp bakom Bohman, heter det. Men i sanningens namn skall det dock sägas att Nils Åsling i jämförelse med Gösta Bohman varit modest. Det är framför allt på två punkter som jag måste säga att jag inte förstår herr Åslings anförande i går. Den första punkten handlar om motsättningen mellan samhällsstyrda fonder — i herr Åslings exempel AP-fonderna — och LO-SAP-rapportens korporativa fonder, som herr Åsling kallar dem. Nu är det emellertid så att i styrelsen för den största AP-fonden med tillgångar på 60 miljarder kronor finns en mycket stor majoritet av vad herr Åsling menar vara korporativa företrädare. Det är alltså en jättelik korporativ fond enligt herr Åslings eget språkbruk. Detsamma gäller de två andra fonderna. Den självklara frågan blir då: Hur tänker Nils Åsling göra för att undanröja denna korporativt styrda fond, som han samtidigt berömmer? | Den andra punkten handlar om följande utomordentligt intressanta Åslingska tanke. Jag ber att få citera ordagrant vad herr Åsling sade: ”Politiskt valda samhällsorgan skall inte träda tillbaka för partsintressen, när det gäller de viktiga frågorna om näringslivets framtida uppbyggnad och strukturering.” Det är, som jag har nämnt, en väldigt intressant tanke, kanske en ny Åslingdoktrin. Såvitt jag förstår innebär det att Nils Åsling helt underkänner att det i dag är de privata partsintressena som fullkomligt dominerar i de stora företagens bolagsstämmor och bolagsstyrelser. När herr Åsling samtidigt underkänner tanken på att löntagarna skall ges ett vidgat decentraliserat inflytande över företagen, måste slutsatsen bli att herr Åsling förordar att de nuvarande partsintressena skall träda tillbaka för statliga eller kommunala representanter i bolagsstyrelserna. Detta skulle i så fall vara en konsekvent fortsättning av alla de förstatliganden som genomförts under herr Åslings karriär som industriminister. Nu misstänker jag att det inte är så herr Åsling egentligen menar. Han bara far runt efter argument när han inte öppet vill säga vad han menar: Löntagarna skall inte ha det vidgade inflytande i decentraliserade former som LO, TCO och socialdemokratin eftersträvar. Men i denna rundgång efter argument hamnar herr Åsling bra nära totalt förstatligande av den större industrin.

Om detta skulle vara riktigt, ger det dess värre en särskild tyngd åt hans utgjutelser. Herr Bohman sade att han händelsevis var ekonomiminister. Det kanske var en händelse. Vi har ju i dag den ekonomiska debatten, ekonomiministerns stora dag i riksdagen. Men herr Bohman syns inte i sin bänk. Om det beror på att han mera ”händelsevis” är ekonomiminister eller om det beror på att hans kolleger har satt honom i karantän med hänsyn till hans prestationer i går saknar jag möjlighet att överblicka. Jag bara konstaterar att han på sin stora dag inte är närvarande i sin bänk. Men jag vill trots detta rätta till några av de halsbrytande resonemang som herr Bohman förde i den här frågan. Det var inte utan att man hörde ckot från högerns förlorade strider. Det var en hel del damm som rördes upp från högerns inte särskilt ärorika förflutna. Socialdemokratin vill, säger Gösta Bohman, förändra ett ekonomiskt system som lagt grunden för Sveriges välstånd. Detta är på sitt sätt ett ganska fantastiskt uttalande.

Arbetsmarknadspolitiken skulle leda till ofrihet och undergräva vårt ekonomiska system, sade högern på sin tid. Nu är denna arbetsmarknadspolitik ett av de få ting som den borgerliga regeringen kan skryta med. Där har också jag uttalat en del vänliga omdömen om herr Ahlmarks verksamhet. Den offentliga sektorns utbyggnad var ofrihet och hotade vårt ekonomiska system. Men vi klarade utbyggnaden av skolan och sjukvården och bostäderna. Det skryter Bohman nu med, i varje fall när han är utomlands. ATP var ofrihet och innebar en förändring av vårt ekonomiska system, sades det, men vi vann striden över högerns och borgerlighetens slagord. Utan ATP hade vi emellertid inte klarat tryggheten för de gamla och för familjerna. Då hade vi icke heller klarat kapitalbildningen under 1960-talets gyllene år, som man nu säger. Investeringsbanken var ofrihet. den skulle förändra vårt ekonomiska system och bekämpades därför med frencsi av högern. I dag anslår den borgerliga regeringen hundratals miljoner kronor till denna bank. Den fjärde AP-fonden skildrades som den största socialiseringsaktionen i modern tid. I dag accepterar ni den. Allt detta, som nu är genomfört och allmänt accepterat, har ni skildrat som socialism — gärna för mig, det fattar vi som lovord. Naturligtvis har allt detta Finansdebatt Finansdebatt inneburit en gradvis förändring av vårt ekonomiska system, men — och detta är det väsentliga — det har icke lett till ofrihet. Alla dessa reformer har i stället på olika sätt bidragit till en ökad frihet i samhället. Det kommer i sinom tid att bli på samma sätt med löntagarfonderna. Men de konservativa har intet lärt. De griper omedelbart efter de nötta slagorden från den politiska historiens skräpkammare. Talade herr Bohman verkligen på hela regeringens vägnar? Socialdemokratin bör, säger Bohman vidare, redovisa konsekvenserna för löntagarnas standard. Det gör vi, och det kommer vi att fortsätta med. Men när tänker Gösta Bohman redovisa hur han skall lösa problemen och vilka konsekvenser hans eventuella politik får för löntagarnas standard och inflytande? Det är sant att det tillgängliga löneutrymmet är begränsat. Inte minst har detta blivit resultatet av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Men det är bl.a. för att bryta denna borgerliga nedgång som vi vill stärka kapitalbildningen, öka resurserna, skapa ett slagkraftigare näringsliv. Det är en politik för att öka tryggheten och sysselsättningen och även det ekonomiska utrymmet. Gösta Bohman har inget annat att komma med än att upprepa samma gamla argument som ni använde under ATP-kampen. Då skulle det inte bli utrymme för löneökningar på många år — tio år tror jag Bertil Ohlin sade. Nu säger Gösta Bohman samma sak. Och han får väl hålla på. Ty nu vet människorna att det inte var ATP som sänkte reallönerna för människorna. ATP innebar i stället en förstärkning av ekonomin. Det var först när Gösta Bohman blev ekonomiminister som reallönerna i Sverige sänktes. Det kan vi slå vad om. Vad är då Gösta Bohmans alternativ? Han kräver ständigt återhållsamhet med lönerna. Han gjorde det senast i går. Den fackliga rörelsen, för vilken herr Bohman i detta sammanhang inte har annat än glåpord, manar han i nästa andetag till ansvar för att hålla nere sina löner. Dessutom skall arbetare och tjänstemän öka sitt sparande. Och jag tycker själv att det är utomordentligt om det enskilda sparandet ökar. Men när Gösta Bohman ena dagen sänker arbetarnas och tjänstemännens reallöner och i nästa ögonblick, omgiven av havskryssare, uppmanar dem att spara till en båt, så förefaller det mig något malplacerat, för att uttrycka sig försiktigt. Vad herr Bohman avser är helt enkelt att löntagarna genom återhållsamhet med sina lönekrav skall möjliggöra kraftiga vinstökningar i näringslivet. De skall inte få någon del av denna förmögenhetsökning, de skall medverka till en ytterligare skärpning av den privata maktkoncentrationen. De skall helt enkelt lägga sig på rygg och stillatigande acceptera denna sakernas gång. Jag kan försäkra herr Bohman — och jag hoppas att hans medarbetare framför det till honom — att detta kommer arbetarna och tjänstemännen aldrig att acceptera. Om högern försöker driva igenom denna tanke, så bäddar ni bara för hårda sociala strider i vårt land. Men herr Bohman har ytterligare en komplettering. Den uttrycker han på följande sätt: ”Vi måste med kraft angripa de stora och växande utgifterna i den offentliga sektorn.” Det låter kraftfullt och beslutsamt. Men vad handlar det om? Är det pensionärerna han tänker på? Eller är det barnfamiljerna? Är det ytterligare reformer som skall skjutas på framtiden eller urholkas? Är det SIA? Är det daghemsutbyggnaden? Jag skulle gärna vilja ha ett klart svar. Ekonomiministern ställer sig med ett höjt slagsvärd över den gemensamma sektorn och därigenom över många människor vars trygghet är beroende av en stark gemensam sektor. Men då skall ni också säga vad det gäller. Om stora besparingar är möjliga, varför har den borgerliga regeringen inte redan genomfört dem? Budgetunderskottet i dag är sannerligen stort nog. I förslaget till moderata samlingspartiets nya principprogram står att historien visar att det är de ecgendomslösa massorna som alltid hotat demokratin och friheten. Vi arbetar nu med ett förslag som ger arbetare och tjänstemän medägande i näringslivet. Omedelbart tycks för moderaterna friheten vara i fara. Egentligen är det ologiskt. Herr Bohman borde ju vara glad över att alla dessa arbetare och tjänstemän får medägande. Men felet är naturligtvis att det inte sker på den gamla maktstrukturens, den gamla kapitalismens villkor. I sitt anförande framhöll herr Bohman att det i fondstyrelsernas Sverige inte räcker med att vara myndig och röstberättigad medborgare. Man måste också vara löntagare. Och för säkerhets skull omgav herr Bohman ordet löntagare med citationstecken i sitt manuskript. För att nå därhän måste herr Bohman göra våld på sanningen. I LO-SAP-rapporten slår man fast att samhället måste ha ett starkt och direkt inflytande över denna kapitalbildning. Styrelserna för de regionala fonderna bör utses av länets politiska instanser osv. I sitt trängda läge fann sig tydligen herr Bohman nödsakad att dra till med en ren osanning. Visst menar vi att människor som är löntagare skall ha ett ökat inflytande i företagen och ekonomin i dess helhet. Men herr Bohman vet att vi utförligt i vårt parti också diskuterar hur en ekonomisk demokrati i vid mening skail omfatta hela folket. I hela folkets händer, som det står i vårt partiprogram. Skillnaden mellan Bohmans parti och oss är ju att vi vill vidga den ekonomiska demokratin till alla grupper. Men i Bohmans Sverige räcker det inte att vara myndig och röstberättigad medborgare och löntagare. Myndig blir du först när du föds till eller själv skapar en stor förmögenhet som ger ekonomiskt inflytande och makt. Vi menar, och jag använder Per Albin Hanssons ordval, att om alla medborgare skall bli fullmyndiga medborgare, då krävs också ekonomisk demokrati och att vi bryter fåtalets diktatur på det ekonomiska området. Herr Bohman säger sig ha talat på hela regeringens vägnar. Det är därför jag så utförligt bemött honom. Det vore djupt sorgligt om det vore sant att han talade för regeringen. Vi kanske får det bekräftat i debatten.

Det ligger nog mycket i det som jag läste i en liberal tidning, Västerbottens Kuriren. där man säger: ”Om något decennium är säkerligen sådana fonder Finansdebatt Finansdebatt lika självklara som ATP och sjukförsäkring är i dag.

Herr talman! Olof Palme inledde sitt anförande med att uttrycka förvåning över att människor som ställer sig framför en spegel ser sig själva i den spegeln. Jag har suttit och funderat på vem det möjligen kan vara som Olof Palme scr när han ställer sig framför en spegel. Vi kanske kan få litet ljus över den frågeställningen. Några kommentarer med anledning av Olof Palmes tal: Här står Olof Palme för jag vet inte vilken gång i ordningen och säger att det var brist på engagemang från statsrådens sida när man i går gick igenom den ekonomiska politiken, gjorda insatser osv. Det fanns inget engagemang för de människor som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. Och detta påstående anser sig Olof Palme kunna upprepa fast han vet att sanningen är att ingen regering har satsat mer på att klara sysselsättningen än den nu sittande. Det är sanningen. Det går inte att motsäga.

Det går inte, Olof Palme, att beskylla regeringen för att göra för litet och samtidigt klaga på budgcetunderskottets storlek. Det är definitivt ingen lösning av de här problemen att lägga ökade bördor på det näringsliv som måste öka sina investeringar. Vi är helt eniga om att investeringarna måste öka för att vi skall gå en trygg framtid till mötes. Men gör inte gällande att ökade bördor på näringslivet skulle underlätta dess framtidsinvesteringar! Jag är helt ense med Olof Palme när han pekar på nödvändigheten av ctt ökat sparande, ett sparande där alla i landet måste delta. Det måste då utformas sådana sparmöjligheter att också de många människorna känner och upplever att de har utbyte av sitt sparande, att de blir delaktiga i den faktiska förmögenhetstillväxten i samhället. Men det här rymmer ett problem som jag tycker att Olof Palme gick förbi. Om den totala tillväxten i samhället under ett antal år inte kommer att bli så hög som vi var vana vid under 1960-talet kan vi inte räkna med att samtidigt öka sparandet och konsumtionen lika snabbt som vi gjorde då. Ett viktigt inslag i detta sparande måste förvisso vara att förse företagen med riskvilligt kapital. Det är nödvändigt, helt enkelt.

Ett sådant sparsystem skall hålla sig inom de ramar som den sociala marknadsekonomin lägger fast. Det skall befordra en decentralistisk näringspolitik. Det skall skapa förutsättningar för en rättvisare förmögenhetsfördelning. Det skall underlätta en solidarisk lönepolitik och samordnas med företagsbeskattning efter bärkraftsprincipen. Det skall ge de anställda ökat inflytande och ansvarstagande. Och det skall ha en individuell anknytning. Det är på denna grund som arbetet bör drivas vidare. Precis som Olof Palme sade återstår ännu mycket arbete innan vi är färdiga att här i kammaren ta ställning till formerna. Olof Palme hänvisade till den Mehrska utredningen. Den har vid ett sammanträde i dag på förmiddagen lagt fast ett arbetsprogram. Man siktar på att en teknisk rapport, med redovisning av olika tekniska alternativ, skall kunna framläggas vid årsskiftet 1978-1979, och man väntar sig att man skall kunna komma med en rapport med en fördjupad analys och eventuella rekommendationer 1980. Jag tror att det är utomordentligt bra att socialdemokraterna har skickat ut ett studiematerial. Vi har samma arbete på gång inom centerpartiet. Vi har goda erfarenheter av att skicka ut stora frågor till grundliga studier i avdelningsorganisationerna. Nu frågar Olof Palme om Gösta Bohman talade å hela regeringens vägnar när han kommenterade det socialdemokratiska förslaget. Låt mig då säga att det socialdemokratiska studiematerialet självfallet inte har varit uppe till behandling inom regeringen. Därför kan ingen — vare sig jag eller någon annan — å regeringens vägnar sätta betyg på detta studiematerial. Jag tror att det är bra om det på alla håll och händer bedrivs studiearbete i denna fråga, som är viktig. Jag har för min del försökt ange de principer som vägleder arbetet i centern. Men någon definitiv låsning finns inte från vår sida.

Det förefaller som om detta vore en vattendelare.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, eftersom andra har tagit upp de frågor som behandlas i finansplanen, i budgetuppläggningen och i finansutskottets betänkande. Men nu har det ställts en fråga om var de politiska partierna står när det gäller problemen kring löntagarfonder. Löntagarfonderna har i och för sig inte behandlats i några av de dokument som ligger till grund för den här debatten, men jag skall ändå besvara den fråga som Olof Palme har ställt. Finansdebatt Finansdebatt Det är fem punkter jag skulle vilja trycka på. 1. Löntagarfondsfrågan berör en rad viktiga problem, om kapitalbilding, näringslivets framtid, marknadsekonomin och maktkoncentrationen i vårt ekonomiska liv. Därför finns det skäl att med stort allvar och under lång tid noga gå igenom olika förslag och tankegångar. 2. I riksdagens allmänpolitiska debatt den 1 februari tog jag upp de principer som enligt folkpartiets mening bör ligga till grund för en lösning. Samma inställning som jag då uttryckte kan jag självfallet upprepa i dag; principerna bygger på enhälliga beslut av folkpartiets landsmöte. 3. Vi haren statlig utredning som jobbar med dessa frågor. Dess avsikt är, som Thorbjörn Fälldin sade, att lägga fram modeller, analyser och förslag till ett löntagarfondssystem. De får sedan diskuteras ingående i den allmänna debatten och av olika remissinstanser. 4. Inom flera partier jobbar man nu intensivt med studiematerial som medlemmarna har att ta ställning till. Folkpartiet går nu ut med ett omfattande samråd som bygger på de liberala principer, som antogs på vårt landsmöte, om motstånd mot maktkoncentration och skydd för marknadsekonomin. Detta samrådsmaterial skall nu diskuteras av partiet. Avsikten är sedan att vårt ordinarie landsmöte i november i år skall ta ställning till flera av de frågor som ställs i samrådet. 5. Regeringen har självfallet inte, vilket statsministern har understrukit, haft någon anledning att som regering hittills ta ställning till olika konstruktioner av löntagarfonder. Här pågår en utredning och en omfattande demokratisk diskussion inom bl.a. de politiska partierna. Det är viktigt att tusentals medlemmar i partierna deltar i det arbetet. Däremot slår vi självfallet gemensamt vakt om marknadsekonomin och motsätter oss varje konstruktion av fonder som skulle innebära någon form av socialisering. Beträffande socialdemokraternas och LÖ:s nya skiss gjorde jag i förra veckan på folkpartiets vägnar en kommentar. Jag har ingenting att ändra i den kommentaren. Socialdemokraterna och LO betonar nu mer än tidigare behovet av kapitalbildning, vilket är bra. Samtidigt är det osäkert hur skissen verkar i förhållande till ett annat krav som är ocftergivligt för folkpartiet: ett system för löntagarfonder skall förstärka marknadsekonomin och motverka afla slag av maktkoncentration. Förslaget verkar också krångligt i överkant. Och det är beklagligt om socialdemokratin fortfarande säger nej till en individuell anknytning för ett system med löntagarfonder. Folkpartiet kommer alltså nu att som en grund för vårt samråd presentera ett diskussionsmaterial som bygger på de krav som formulerades av fjolårets landsmöte och som också i huvudsak fanns med i den partimotion som vi väckte 1974. Löntagarfonderna skall syfta till att säkerställa en tillfredsställande kapitalbildning i näringslivet. Sparandet måste öka om vi skall kunna tillgodose behovet av investeringar och återställa balansen i utrikesbetalningarna. Ett system för löntagarfonder skall befästa och förstärka marknadsekonomin och motverka alla slag av maktkoncentration. Därför måste det bl.a. anpassas till en fungerande kapital och aktiemarknad. Löntagarfonder bör utformas så att de stöder allmänt accepterade löne och stabiliseringspolitiska strävanden. Löntagarfonder bör främja en fortsatt demokratisering av arbetslivet. Löntagarfonder med individuell anknytning är att föredra framför fonder utan individuell anknytning. Vi kommer nu och längre fram att noga studera de förslag som andra lägger fram för att se i vilken utsträckning de överensstämmer med folkpartiets krav.

Herr talman'! I en tid när svensk glasindustri har stora problem är ju det här resonemanget om speglar i och för sig ganska intressant — envar sin egen lilla spegel, höll jag på att säga. Jag har en alldeles egen teori beträffande Olof Palme, och jag får den bestyrkt när jag lyssnar till honom i dag. När han står framför spegeln i sin kammare är nog den fråga han ställer denna: Spegel, spegel på väggen där, säg vem som klokast i världen är! Det är ett intressant konstaterande att Olof Palme säger sig sakna ett engagemang hos den nuvarande regeringen när det gäller arbetskraftsfrågorna. Jag tror att Olof Palme därmed gjort sig skyldig till det kanske mest anmärkningsvärda yttrandet under den här debatten. Det är väl ändå så — och det har statsministern här påpekat — att det aldrig här i landet har satsats så mycket på näringspolitiska, industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser som under den nuvarande regeringens ansvarsperiod. Det tyder verkligen inte på brist på engagemang för den enskilda människans situation. Med denna massiva satsning har det följt ekonomiska problem, som vi också har måst ta. Jag mötte i debatten i går socialdemokrater som anklagade oss för att ha satsat för mycket. Men när jag frågade inom vilka branscher man har velat dra ned insatserna, så uteblev svaret. Jag tolkar det så att socialdemokratin inte har något egentligt alternativ att komma med till den nuvarande industri och näringspolitiken. Olof Palme sade att jag varit starkt kritisk till socialdemokratins löntagarfondsförslag. Ja, det är riktigt. Jag har också nowerat de positiva inslagen i förslaget, och jag har noterat att socialdemokratin tänkt om, att man är på reträtt i denna fråga och att man tagit reson med anledning av kritiken. Jag upphör inte att hoppas att man också kommer att ta intryck också av den kritik som vi fortsättningsvis förbehåller oss rätten att framföra. Det finns ingen motsättning mellan AP-fonden och de centrala fonderna i den socialdemokratiska tappningen, säger Olof Palme och undrar hur jag kunnat ställa de två fondkonstruktionerna mot varandra. Men AP-fondssystemet är ju inordnat i det politiska regelsystem vi har här i landet. Styrelsen utses av ansvariga politiska instanser, och AP-fonderna regleras över huvud taget av de politiska beslut som har fattats av denna kammare. När det gäller de nya centrala fonder som socialdemokraterna föreslår är detta oklart. Det vore intressant om vi nu skulle få en närmare analys av hur man tänker sig relationerna mellan de centrala fonderna och de politiska instanserna. Finansdebatt Finansdebatt När det gäller strukturfonden — ett annat inslag i den socialdemokratiska näringspolitiken — har man valt att lägga den helt vid sidan av de politiska instanserna. Därmed har man lämnat fältet fritt. Man har splittrat upp resurserna för näringspolitiken, och det kan inte innebära annat än en försvagning av näringslivspolitiken i samhället. Det är just där kritiken mot dessa förslag verkligen måste skjuta in sig. Vi kan självfallet inte genom att skapa nya fonder och nya konstruktioner — vad man än vill kalla dessa — öka de totala resurserna för att utveckla näringslivet och trygga sysselsättningen. Vi har ju ändå samma produktionsresultat att arbeta med - konstruktionen är från den synpukten av underordnad betydelse. Jag tycker att socialdemokratin genom det här förslaget på ett beklagligt sätt vänt ryggen åt AP-fonden som en betydande institution när det gäller att bygga upp kapitalbildningen i samhället. Som statsministern sagt vill vi från centerpartiets sida stärka den enskildes engagemang i produktionslivet. Det är därför vi har vidtagit de åtgärder vi gjort när det gäller de mindre företagen, och vi tänker gå vidare på den vägen även när det gäller att bygga upp löntagarfondssystem. Det är genom beslut i denna kammare vi skall dra upp ramarna för företagen och näringslivet. Näringspolitiken skall inte styras genom beslut i organisationer eller organ som inte står under inflytande av ansvariga politiska instanser.

Herr talman! Olof Palme har rätt på en punkt. Då jag tittar i spegeln ser jag mig själv. Skulle jag se något annat, skulle jag nog avgå. När jag ser på det svenska samhället är jag emellertid ingalunda så nöjd och belåten som Olof Palme säger att jag och övriga i regeringen är. Jag är kanske inte heller fullt så missnöjd som Olof Palme är. Självbelåtenheten får nog Olof Palme själv stå för. Vi kan se den just i det betänkande från finansutskottet som vi nu debatterar. Jag nämnde i går ett exempel på just denna självbelåtenhet.

som det sägs i den citerade meningen. Det är ett resultat av många människors, löntagares och företagares, insatser under årtionden. Det har rått en stark samstämmighet mellan partierna på många punkter i reformarbetet på dessa områden. På flera punkter är det ingalunda enbart socialdemokratins initiativ som har fört utvecklingen framåt. Det har rått delade meningar i vissa fall, men det har skett ett reformarbete i samverkan mellan flera politiska partier. Det är inte bara ett enda parti som har uppnått detta. Vi är inte nöjda med resultaten på just de områden som nämnts. Vi tycker att mycket är ogjort, t.ex. när det gäller att ge barn och ungdom en bättre utbildning. Mycket finns kvar att göra på barnomsorgens område. Vi arbetar på att förbättra och på att flytta fram positionerna. Under en tid då Sverige har större ekonomiska problem än på mycket länge kan ctt reformarbete ändå fortsätta, fullföljas och utvidgas. De problem som vi har att arbeta med i vår ekonomi har många orsaker. Det är ingalunda så enkelt att de — som Olof Palme och även finansutskottets reservanter vill göra gällande — hänger samman med ett regeringsskifte hösten 1976. Orsakerna är många och ingen av oss kan springa ifrån ansvaret. Vi har ett starkt engagemang när det gäller att förbättra detta samhälle. Det råder ingalunda en ”nästan total brist på engagemang”, som Olof Palme uttryckte sig. Vi satsar på att värna om sysselsättningen och skapa nya jobb. Vi säger inte som Oiof Palme nyss att arbetsmarknaden är bra. Jag sade i går, och jag skall citera det alldeles ordagrant: ”En ljuspunkt är att sysselsättningen ligger på en hög nivå. Men även här finns det några mörka inslag: antalet arbetslösa samt anställda i beredskapsarbeten har ökat.” Detta är en korrekt bild av svensk arbetsmarknad. Sysselsättningen är på en hög nivå i detta land, men det är i dag flera arbetslösa och anställda i beredskapsarbeten än vad det var exempelvis för ett år sedan. Olof Palme kan emellertid se av arbetslöshetsstatistik t.ex. från början av 1970-talet att det också vid tidigare och ganska aktuella tillfällen har funnits en betydande arbetslöshet. Vi satsar med starkt engagemang på att värna sysselsättningen och skapa nya jobb. Det finns en oro hos människorna i dag, naturlig i en värld där många länder har besvärliga problem att jobba med, där många människor är utan arbete och funderar över sin livsmiljö och världens framtid. Det är just därför som vi med så starkt engagemang arbetar på att förbättra människors villkor, och det är just därför som vi redovisar ett så omfattande budgetförslag som vi har gjort. Nu har vi noterat mycken kritik från socialdemokratin. Vi har fått höra att vi är lomhänta, splittrade, orkeslösa osv. Det har vi blivit vana vid att höra. Men vi har också kunnat notera att oppositionen har lagt fram ganska få konkreta alternativ till vårt budgetförslag. Det finns några uppslag, och dem kommer vi att fundera över, men det är icke något väsentligt annat budgetsaldo som oppositionen kan prestera. På en betydelsefull punkt har vi delade meningar, och det är när det gäller hur många och hur stora skattehöjningar som skall ske under de här åren. Socialdemokraterna har lagt fram en rad förslag om nya och höjda skatter och avgifter, och vi tror inte att man kan gå så långt på den vägen som oppositionen gör. Vi tror inte att man kan skapa några nya jobb ute i arbetslivet genom att vtterligare försämra det svenska näringslivets konkurrenskraft.

—-- Det är dock viktigt att slå fast att grunden för ett framgångsrikt reformarbete är en stark samhällsekonomi och att målet att uppnå balans och tillväxt i ekonomin därför är av Finansdebatt Finansdebatt avgörande betydelse. Utrymme för fortsatta reformer måste skapas genom ekonomisk tillväxt, genom hushållning och effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser samt genom omprioriteringar inom pågående verksamheter. Det är självklart att tryggheten för alla generationer och grupper står icentrum för regeringens politik och att arbetet hela tiden är inriktat på att förbättra denna trygghet.” Detta, Olof Palme, är regeringens politik. Vi arbetar i en besvärlig situation, men vi kommer att arbeta med engagemang och inlevelse, med tro på människorna i det här landet och med tro på det här landets framtid. Vi tror också att vår politik kommer att ge resultat.

Herr talman! Jag gör på intet sätt anspråk på att vara någon retad Vasason, men efter denna långa rad av tiominutersanföranden vill jag i all blygsamhet påpeka att jag har bara sex minuter. På dessa kan jag icke göra alla talarna rättvisa. Några kommentarer — den första inte så allvarlig. Herr talman! Det står alldeles klart att centerpartister inte bör skämta om speglar. Då blir det som när Bertil Ohlin på sin tid försökte dra kvadratroten ur humorn. Folkpartister är bättre i den speciella branschen. Om jag såg herr Mundebo i spegeln skulle också jag avgå. Men poängen är ju den att ni i så hög grad det går ägnar er åt att spegla er egen förträfflighet och belåtenhet med situationen, att det för mig stod som ett exempel på ett bristande engagemang i hur folk verkligen har det — att ni inte känner till hur människorna upplever vardagen. När Nils Åsling talar om sitt engagemang vill jag ställa en direkt fråga till honom: Kommer Karlsborgsverken att få ett rejält anslag så att de kan genomföra sin planerade investering? Har herr Åsling det engagemanget? Det var intressant alt statsministern deltog i debatten. Han sade ingenting om energipolitiken. Men, herr talman, det vore naturligtvis roligt att höra statsministern ropa ”Toppen, toppen!”, när nu energikommissionen — detta som det hetat viktiga led i centerns energipolitik — brutit målsnöret. Men det får vi inte höra. Det var inte före för grön valla i det loppet, utan det tycks vara väldigt bakhalt för centern i energipolitiken. Dessutom gick skidorna isär. Men jag vill ändå rikta en fråga till herr Fälldin, och den är mycket allvarlig: Kan statsministern garantera att vi före den 1 juli i år har besked om Ringhals 3 får startas eller icke? Villkorslagen är bestämd på den punkten. Det var dock inte detta som var det remarkabla i de fyra inlägg som här hörts. Om dessa inlägg skulle sammanfattas itre ord skulle jag vilja göra det så här: Bohman i papperskorgen. För i går hörde vi Gösta Bohman hårt, hätskt och oförsonligt angripa löntagarfonder, och vi hörde honom frankt förklara att i detta avseende talade han på hela regeringens vägnar. I dag får vi höra först Thorbjörn Fälldin säga att det här har inte diskuterats i regeringen, som inte sätter betyg på denna rapport. Sedan får vi höra Per Ahlmark säga precis detsamma. I vanliga fall brukar ju Thorbjörn Fälldin gripa telefonen och korrigera sin ekonomiministers uttalanden redan under pågående sändning i Rapport. Så var det i förrgår. Det var synd att detta inte skedde också I går. Då hade vi sluppit de kalamiteter som utspelat sig under senaste dygnet, då pressen trott att herr Bohman representerade regeringen. Jag vill ändå hälsa detta med stor tillfredsställelse. Det är bra att moderata samlingspartiet så entydigt blev satt på plats — att moderaterna icke kunde provocera hela borgerligheten att redan i startskedet inta denna helt oförsonliga hållning till löntagarfonderna. Det hälsar jag som sagt med stor tillfredsställelse; det är det värdefulla som dagens debatt givit. Sedan skall jag inte närmare kommentera de olika saker som tagits upp. Låt mig bara nämna ett par ting. Herr Fälldin sade att här finns ingen individuell anknytning. Men på s. 61 i rapporten talas faktiskt om anknytning. Det heter att här finns en möjlighet att skapa något av det som kallas individuell anknytning till löntagarfondssystemet. Ekonomiministern fördömer alltså en rapport som statsministern tydligen inte har läst. Men det senare är ju en brist som kan repareras inom en nära framtid. Till herr Åsling vill jag säga: Skälet till att vi inte har valt ATP-systemet är naturligtvis att detta är avsett för stora och också starkt riskbärande investeringar, som rapportförfattarna inte tyckte skulle rymmas inom ramen för de krav man måste ställa på AP-fonderna. Men ändå är det att notera — och det är viktigt — att herr Åsling här befann sig på utomordenligt snabb och stor reträtt, för i går var det tal om korporativism och allt möjligt. Jag vill i det sammanhanget påminna herr Åsling om två saker. När herr Åsling nu mjukt och lent talar om ATP-systemet, så var ändå hans parti en oerhört stark motståndare till detta system, och när han beskyller oss för att inte vilja utnyttja systemet låter det ganska falskt. Det är klart att vi vill utnyttja systemet. Och när herr Åsling vidare beskyller löntagarna för korporativism skall han vara försiktig, för det finns väl få mer korporativistiska sammanslutningar än jordbrukarnas och skogsägarnas sammanslutningar, som herr Åsling står så nära. Om herr Åsling här försöker rikta ett hugg mot löntagarna, så träffar han ju den rörelse till vilken han själv har så nära anknytning. Var med om att diskutera hur löntagarna skall få del av ägandet i näringslivet eller säg att det inte är önskvärt! Fall annars i herr Bohmans öppna armar och säg klart ut att löntagarna är något slags andra rangens medborgare, för vilka inte samma regler får gälla som för markägare, skogsägare och kapitalägare. Men jag menar att även på den punkten är herr Åsling på god väg att kasta herr Bohmans krav i papperskorgen. Och allra sist: Herr Mundebo höll ett varmhjärtat anförande om reformpolitiken. Det fanns där ingenting av herr Bohmans krav att vi skulle angripa den offentliga sektorns utgifter. Jag noterar med tacksamhet att man också i det fallet använt papperskorgen. Finansdebatt Finansdebatt

Herr talman! Vi skall kanske inte förlänga dispyten om speglarna. Men det är dock en fråga som vi inte har lyckats klara ut, och det är: Vem såg Olof Palme i spegeln, innan han frånträdde regeringsansvaret? Det skulle i klarhetens intresse vara av värde att få veta det. Olof Palme frågar om mitt engagemang för sysselsättningen räcker till att främja utvecklingen i Karlsborg. Karlsborg är alltså den ASSI-industri som f. n. är föremål för beredning i regeringskansliet. Jag har redan på regeringens uppdrag haft möjligheter att säga att våra ambitioner är att klara syssclsättningen. Vad beträffar frågan om hur investeringarna i detalj skall utformas får man på vanligt sätt avvakta beredningen och diskussionerna med ASSI innan man går ut och redogör för detta. Jag är inställd på att lämna en sådan redogörelse när regeringen är klar med sin beredning. Det är, Olof Palme, inte jag som är på reträtt, utan det är socialdemokratin som är på reträtt. Olof Palme har inte under hela sitt anförande här sagt ett enda ord om Meidnerfonderna, och det är väl ett belägg så gott som något för att socialdemokratin på något sätt skäms för det första utkastet, som man ändå gjorde en stor affär av, och att man nu är på reträtt. Det är i och för sig ett hedersamt inslag i den politiska utvecklingen att man tänker om när man upptäcker att man varit ute på hal is. Jag angriper heller inte socialdemokratin för detta, utan jag bara noterar sakförhållandet. Sedan, Olof Palme, vill jag ta upp påståendet om att AP-systemet inte skulle vara riskbärande. Det är ju ett helt nytt inslag i debatten. Men hur var det när vi skapade fjärde AP-fonden? Gjordes inte detta för att AP-fonden skulle gå in med riskkapital i det svenska näringslivet? Varför överger socialdemokratin nu den linjen? Varför vänder man AP systemet ryggen? De resurser som rimligen måste anslås till de nya fonderna tar ju i anspråk en del av den totala ramen, som annars skulle kunna användas för att trygga kapitalbildningen via ATP-systemet celler andra källor. Så till frågan om de korporativa församlingarna. Jag är självfallet angelägen om att den enskilda människans, löntagarens, engagemang och inflytande i näringslivet ökar. Men vi får väl ändå hålla på de demokratiska spelregler vi har i vårt samhälle, att vi har av folket valda beslutande församlingar. Vill man såsom vi få största möjliga effekt av näringspolitiken för att slå vakt om den enskildes sysselsättning, då kan man rimligen inte splittra upp ansvarsfördelningen, då kan man inte dra undan ansvaret från av svenska folket valda församlingar. Och löntagarna, som är den övervägande majoriteten av svenska folket, är ju också valmanskår i de församlingar som bör ha beslutanderätten över näringspolitiken och dess vidare utveckling.

Herr talman! Herr Åsling har fastnat i det här med speglarna. Om jag ser mig i spegeln ser jag dess värre mig själv, herr Åsling. Så är det, och därför försöker jag låta bli detta med undantag för den stund på morgonen när jag försöker få ordning på mina hårtestar. I stället försöker jag efter fattig förmåga se hur människor har det i Sverige. Jag försöker se hur de arbetslösa har det, hur barnfamiljerna har det, osv. Därull försöker jag använda mina ögon och till ytterlighet minimera det inslag i det avseendet till vilket herr Åsling är så knuten. Jag ställde en fråga om ASSI och fick svaret: Vi skall klara sysselsättningen vid ASSI. Men, herr Åsling, svara i stället på frågan: Får ASSI pengar cller inte? — Det är fråga om 500 miljoner. Jag ställde också frågan: Kan ni garantera besked när det gäller starten av Ringhals 3 före den I juli i år? Med de besked jag i övrigt har fått skall jag inte fördjupa den här diskussionen. Men jag vill ändå under min sista minut här understryka att diskussionen om löntagarfonder och om kapitalbildningen är ett inslag i socialdemokratins liksom i arbetarnas och tjänstemännens krav på en vidgad ekonomisk demokrati och en stark ckonomi. Det hämtar styrka i verkligheten på arbetsplatserna. Jag rekommenderar cr att läsa ett reportage som i dag finns i Dagens Nyheter. Där står bl.a.: ”Många har redan mist jobbet och tusentals arbetare går med gnagande oro: "Får jag bli kvar, får jag bli kvar? ——-— Oron för framtiden. Otillfredsställelsen med att gå arbetslös på jobbet. Omplaceringar som ofta betyder sämre förtjänst och otrygghet när man förlorar arbetskamrater. Högre och högre arbetstempo. Ett ökat tryck som ger människor psykiska problem i större utsträckning än tidigare.” Fill detta kan läggas utslagningen och dess sociala problem, ungdomarnas känsla av hopplöshet, missbruken och för många en undergång i förnedring — det är en del av bakgrunden. Fortfarande är det så att många sociala problem i vid mening har sin rot i arbetslivet. Löntagarna vill icke acceptera detta. Genom en bred diskussion och ansvariga fackföreningar vill de ta ett aktivt ansvar för den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort och i sina företag. De erbjuder positiv medverkan och kräver möjligheter att påverka, att vara med och bestämma i frågor som är avgörande för dem som löntagare. Detta kommer vi att hålla fast vid. Det ligger bakom strävandena till medbestämmandelag, skyddsombudslag och förtroendemannalag. Det ligger bakom strävan att genom föra löntagarfonder. Framtiden, herr talman, för det svenska industrisamhället hör den ekonomiska demokratin till.

Herr talman! Olof Palme upprepar frågan om Karlsborg ull mig, och jag måste då upprepa mitt svar. ASSI skall få nödvändiga resurser för att klara sysselsättningen. Hur investeringarna i Karlsborg närmare skall utformas är föremål för beredning och förhandlingar mellan ASSI, Statsföretag och regeringen. Olof Palme kan rimligen inte begära att jag skall föregripa den traditionella handläggningen av ett sådant här ärende. Man får ändå lov att hålla på vissa regler i det parlamentariska arbetet och i regeringens arbete. Jag vill till sist säga att jag delar den oro för framtiden och för den enskilda människans trygghet i arbetslivet som Olof Palme här gav uttryck för. Jag vet också att jag har stöd inom regeringen för den värdering jag gjort av den Finansdebatt Finansdebatt situation vi befinner oss i. Det är därför som regeringen inte har sparat någon möda för att inom de ramar vi har främja sysselsättningen. För budgetsituationen, som direkt avspeglar våra ambitioner i det avseendet, möter vi nu kritik här i kammaren från socialdemokratin. Den dubbelroll som socialdemokratin därvid spelar förtar på något sätt denna kritik, därför att om man verkligen vill slå vakt om den enskildes möjligheter att ha arbete får man också betala vad det kostar. Det är Olof Palme väl medveten om. Jag är liksom Olof Palme medveten om att det inom svensk arbetarrörelse finns en beredvillighet att hjälpa till i det här hårda arbetet. Jag kan också vitsorda att jag själv har mött detta från svensk fackföreningsrörelse. Det är mycket därför som problemen med de hårda strukturförändringar som nu går fram över svenskt näringsliv har kunnat lösas på ett trots allt positivt sätt. Jag räknar med detta goda samarbete också i framtiden, och jag är för min del som industriminister beredd att medverka till att denna goda anda kan bibehållas, för här gäller det enskilda människors trygghet i arbetslivet. Detta är så allvarliga ting att de borde stå över politiska trätor, de borde mana till en samlad insats över partigränserna.

Herr talman! Olof Palme citerade en enda lösryckt mening ur moderata samlingspartiets förslag till idépolitiskt program. Han sade: ”Historien visar, hur massan av egendomslösa alltid hotat demokratin och friheten.” Vad Olof Palme inte gjorde var att läsa vidare och sätta den lösryckta meningen i sitt rätta sammanhang. Texten lyder sålunda: ”Därför måste vi alltid värna om människans rätt till egendom, och ge allt fler människor möjlighet att i allt större utsträckning få del av det oberoende och det ansvar som ägande ger. Ett spritt ägande är en god garant för ett fritt samhälle. Det finns ett intimt samband mellan ett samhälles politiska och ekonomiska liv. Där den ekonomiska friheten avskaffats har aldrig den politiska friheten överlevt, därför att ett samhälle aldrig kan vara till hälften fritt och till hälften ofritt. Tar staten, eller någon annan makt i samarbete med denna, över det ekonomiska livet i samhället så rycks grunden undan för den mångfald som är frihetens värn. Därför är den personliga äganderätten, det fria näringslivet och marknadsekonomin inte bara en fråga om materiell effektivitet, utan främst en fråga om samhällslivets och demokratins grunder.” Jag tycker att Olof Palme borde ha citerat hela det avsnittet. Kanske är Olof Palme den höjdhoppare som själv bara kan hoppa 1 m när han i verkligheten borde hoppa 2. En jämförelse med förra årets finansdebatt kan ha sitt intresse att göra. Jag konstaterar att rollerna än en gång är helt ombytta. H fjol anklagades regeringen för svartmålning av oppositionen som inte såg några allvarliga problem i den svenska ckonomin, och de problem som fanns hade orsakats av den nya regeringen. Något eget ansvar för den då rådande situationen tycktes inte socialdemokraterna ha känt. Jag sade då: ”Å andra sidan har oppositionens argumentering varit att läget i själva verket inte är speciellt besvärligt, att Sveriges inte har förlorat några marknadsandelar, samt att vårt kostnadsläge inte alls är särskilt oroande. Trots vad utskottet anfört om den långsamma konjunkturuppgången hävdar socialdemokraterna att konjunkturen redan är strålande och naturligtvis att våra svenska företag går bra. Detta är förvirrande för alla som läser tidningar med dagliga exempel på svårigheter för svenska företag, på företagsnedläggningar, permitteringar m.m. och med tanke på den dröjande konjunkturuppgången.” Jag sade också att jag trodde ”att den ekonomiska debatten kommer att bli mer sammanhängande när oppositionen inte har detta starka behov att frigöra sig från sitt förflutna”. Under ett år hinner mycket hända, och oppositionen tycks ha kommit in i sin roll att opponera och inte bara skälla, som i fjolårets debatt, eller att se hägringar som man gjorde beträffande konjunkturbilden. Nu är uppfattningarna om landets svåra ekonomiska läge relativt samstämmiga. Socialdemokraterna erkänner att de naturligtvis har en del av ansvaret för den ekonomiska utvecklingen, och man säger också att den nuvarande regeringen inte kan ha orsakat hela lågkonjunkturen. Efter herr Palmes inlägg kom det riktigt svarta perspektivet fram, och här saknades varje antydan till bakgrundsteck ning och förståelse för situationens komplexitet. I stället kom en anekdot om en höjdhoppare som till den grad försämrat formen att han bara kunde hoppa I m. Och nu gladde sig regeringen, sade Olof Palme, över en förbättring av resultatet med 5 cm. Ja, har man inte anledning att glädja sig åt varje förbättring, och borde inte socialdemokraterna också göra det, allra helst som de bidragit till höjdhopparens rekordartade formförsämring? Vad händer nu för den enskilda människan om vi i stället för en borgerlig politik för en socialdemokratisk, frågar man. Det svar som ges känns inte övertygande. Vad skulle socialdemokraternas förslag innebära fört.ex. SKF, som på grund av den svaga internationella efterfrågan på sina produkter tvingas till tre veckors permitteringar? Företaget har lager för ett år och önskar nedbringa det till hälften — en inte särskilt avundsvärd situation. Om socialdemokraternas förslag genomförs, blir då SKF hjälpt? Knappast. Företaget konkurrerar med bl.a. Japan på den internationella marknaden. Socialdemokraterna ville inte devalvera och därmed kostnadsanpassa den svenska ckonomin till den internationella bilden. Man kräver också högre arbetsgivaravgifter för fonder till investeringar. Men problemet är ju inte behov av ökat kapital utan en kostnadsanpassning till världsmarknadsläget som devalveringarna har avhjälpt, och framför allt är det en generellt svag efterfrågan på SKF:s produkter på den internationella marknaden. Det är klart att vi inte med vårt starka utlandsberoende helt kan hoppa över konjunktursvackorna. Resutatet av den politik som försökt göra detta får vi nu alla vara med och betala, och nu måste alla krafter inriktas på att få den svenska ckonomin på fötter. Regeringens åtgärder som har inriktats på främst tre områden har också visat sig ge resultat. Jag skall visa på tre saker. Finansdebatt Finansdebatt För det första har man genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder berett sysselsättning åt personer som i annat fall skulle varit arbetslösa. För det andra har statsmakterna gått in med stödåtgärder i företag i en akut krissituation men med långsiktiga överlevnadsmöjligheter. Detta bibehållande av produktionskapacitet måste kombineras med en ökad benägenhet att ändra vårt näringslivs inriktning, bort från branscher med dåliga framtidsutsikter till branscher med bättre framtidsutsikter. Detta måste ske med hjälp av generella åtgärder. Selektiva åtgärder som socialdemokraterna förespråkar gynnar företag i kris som kan konkurrera ihjäl bärkraftiga företag. Problemen flyttas från cut företag till cut annat, men därigenom löser man inga problem. Nej, i stället måste regeringens satsningar för att stärka näringslivet fortsätta. Det tredje exemplet på satsningar som regeringen har gjort är småföretagarpaketet. Men aldrig så viktiga och riktiga nationella satsningar kan upphäva en internationell påverkan under någon längre tid. Regeringens och finansutskottets optimism har visst fog för sig. I dagarna har OECD:s ekonomiska kommitté haft ett möte i Paris. Där sägs att uppgifterna att dra i gång ekonomierna i industriländerna inte bara kan läggas på dem som har överskott. De bör delas av samtliga länder. Sedan en tid har överskottsländerna, framför allt Västtyskland och Japan, utsatts för stark press att sätta bättre fart på sina inhemska ekonomier till hjälp för andra länder som då skulle kunna sälja mer på export. Västtyskland har hävdat att allt som kan göras redan har gjorts där. Nu tycks de västtyska protesterna mot kraven på landets ckonomi ha gjort intryck på övriga medlemsländer inom OECD. En samordnad aktion för ökad tillväxt också i andra länder verkar nu bli den närmaste handlingslinjen för OECD. OECD-sckretariatet anser att det behövs en genomsnittlig ckonomisk tillväxt i medlemsländerna på 4,5 "> om man skall komma till rätta med den höga arbetslösheten. Jag hyser den förhoppningen att det ligger i överskottsländernas eget intresse att se till att tillväxten inom OECD-området inte blir så svag att länder med svag bytesbalansställning scr sig tvingade att tillgripa allt kraftigare protektionistiska åtgärder —- vilket annars hotar. Det skulle allvarligt skada även överskottsländerna och därmed deras näringsliv. Detta förhållande talar för att en omläggning i dessa länder i en mer expansiv riktning kommer alt ske.